Fru talman! Det är roligt att en gång få konstatera att vi är ganska överens. Vi är överens om att vi ska ha ett ekologiskt hållbart fiske. Det innebär anpassade fångstkvoter och selektiva fiskeredskap. Men att vi är överens innebär inte att det saknas reservationer. Det finns åtta reservationer. Kristdemokraterna står bakom två av dem, nämligen reservationerna 7 och 8. Jag yrkar bifall till reservation 8. Dessutom har vi kristdemokrater ett särskilt yttrande. Vi står också bakom utskottets tillkännagivande om att en kartläggning bör ske av det fria handredskapsfisket längs våra kuster och i våra fem största sjöar. Carl G Nilsson framhöll här att det fria fisket har konkurrerat med yrkesfisket. Utskottet konstaterar att sportfisket har ökat kraftigt och att fisketurismen lokalt troligen kan ge jobb och inkomster av lokalt betydande omfattning. Samtidigt kräver det fiskevård. Därför måste det ges möjligheter att skapa fiskevårdsområden längs kusterna och i dessa sjöar. Jag har utgått från att det fria handredskapsfisket ska ges utrymme även i fortsättningen. På västkusten, där jag bor, har handredskapsfisket alltid varit fritt. Det är ett familjenöje och en symbol för fritid och frihet. Därför var Carl G Nilssons uttalande en tröst för mig - att motionärerna i första hand avser ostkusten och de fem största sjöarna. Ostkusten har ju haft för vana att ha inskränkt fiske. Nilsson också nämnde. Strandskyddet kan förhindra en utveckling av näringslivet vid kusterna. Vi behöver en levande kust och ett levande näringsliv. Fisketurismen kan kräva t.ex. att man uppför stugor och bryggor och har en camping. Tillgängligheten kan snarare, som Carl G Nilsson sade, ökas. EU:s fiskestöd avser bl.a. att stödja en utveckling av det småskaliga kustnära fisket. Det är det fisket som har minskat mest, med en åtföljande minskad beredningsindustri. Men fisket får inte hota återväxten. Trålfiske med fartyg på över 20 meters längd är fr.o.m. den 1 januari förbjudet innanför baslinjen i vissa skärgårdsområden och det är bra. Idéer har uppstått om lokal kustförvaltning inom vissa områden. Syftet är att skydda växt och djurliv i det kustnära havet, till gagn för ett uthålligt fiske, och också att kunna hålla de mindre fiskelägena levande. Sådan förvaltning kräver att lokala fiskare och andra boende samt naturvård, föreningar och myndigheter kommer överens om hur vatten och kust ska förvaltas inom det området. Vi kristdemokrater önskar en utredning om tilllämpligheten beträffande sådan lokal kustförvaltning. Men sådan förvaltning är, har jag förstått, inte lättköpt. I Danmark har man nu beträffande Limfjorden kommit fram till ett avtal; detta efter flera års resonerande. Men själva processen har också sitt värde. Den ger medvetenhet och ökad förståelse mellan olika intressegrupper. Fiskelaboratoriernas ekonomi är osäker. Det är en mycket varierande och framför allt splittrad finansiering, som utskottet konstaterar. Laboratorierna har därför svårt att behålla sin personal. Den landbaserade delen av verksamheten består mest av monitorundersökningar. Det betecknas i Sverige inte som forskning. Därför utgår inga svenska medel till eventuell medfinansiering av EU-stöd. Man missar alltså EU stöd som man annars kanske kunde få. I betänkandet berörs också fiskare som kommer i kontakt med stridsmedel som blivit kvar i havet. Också Carl G Nilsson berörde det. Utskottet hänvisar till att incidenterna är få och att skada till följd av sådana stridsmedel senast inträffade 1992. Men det anses allmänt att förekomsten av sådana stridsmedel i havet är riklig. Olycksrisken anses öka med åldrandet av dessa stridsmedel. Fångsten blir förstörd. Redskapen går sönder. Stridsgas kan utvecklas. Drabbade fiskare har i varje fall hitintills inte funnit samhällets åtgärder tillfredsställande beträffande sådana olyckor; detta trots utskottets hänvisning här. Det är dock en förbättring att en ny saneringsstation anläggs i Karlskrona. Utskottet hänvisar till försäkringslösningar i övrigt men man bör då också undersöka om detta över huvud taget är möjligt. Enligt vår mening måste det vara ett övergripande samhällsansvar att garantera ersättning till yrkesfiskare som drabbas.

Fru talman! Jag tänkte i den här debatten ta upp ett par saker i betänkandet som jag tycker att det finns skäl att särskilt ta upp. Men först konstaterar jag att yrkesfisket, som bekant, fortfarande utgör en viktig sysselsättningsbas i många kust och skärgårdsområden. Den del av kusten som fortfarande uppfattas som en levande skärgård har en gång kommit till genom en månghundraårig fiskeverksamhet och kringliggande verksamheters utveckling. Det är alltså verksamheter och företagande med direkt koppling till havet som skapat förutsättningar för ett aktivt och levande samhälle. Det är det som många besökare också känner som det mest naturliga att möta när man når den svenska kusten. Havet som fiskets inkomstkälla döljer emellertid många miljöproblem som både är nya försyndelser via utsläpp och gamla som under årtionden legat på havets botten genom kanske dumpning. Det är problem som yrkesfisket drabbas av när fångsten blir förstörd och redskap går sönder. Här finns i dag inget godtagbart försäkrings eller ersättningssystem för förlorade inkomster. Jag vet, jag har tagit reda på det, att regeringen låtit utreda den här frågan. Men enligt vad jag har blivit underrättad om har t.ex. Statskontoret föreslagit att det är yrkesfiskarna själva som ska se till och se över sitt försäkringsskydd och nyttja de möjligheter som finns inom de kommersiella försäkringarnas ram. Skulle det emellertid kvarstå några kostnader föreslår nämnda statskontor att en statlig försäkring via en fond ska ansvara för kvarvarande ersättningskrav. Det är anmärkningsvärt att regeringen vidhåller att en näring som absolut inte har något ansvar för t.ex. de dumpade stridsmedel som vi vet finns och andra historiska miljösynder trots allt ska drabbas ekonomiskt av dessa miljörelaterade driftstörningar. Det måste vara ett övergripande samhällsansvar som här garanterar ersättning till fiskarna, som drabbas av dessa miljörelaterade driftstörningar. Yrkesfiskare bör enligt min mening erhålla, kanske i likhet med det danska systemet, ersättning för den förlorade fångsten och de trasiga redskapen. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 7. Så över till en annan sak som jag också tycker är angelägen att tala om i det här sammanhanget. Det rör redan omnämnda strandskyddet. De regler som reglerar den här saken finns stadgade i miljöbalken. De fyller många gånger en viktig funktion i att bevara de möjligheter som vi allmänt känner som att bada och idka friluftsliv inom strandområden som vi har tillförskansat oss som allmänhet genom den s.k. allemansrätten. Strandskyddet kan även, särskilt i tätbefolkade områden, ha en betydelse för den biologiska mångfalden, alltså det djur och växtliv som vi alla värnar. Men Sverige är som bekant ett stort land där befolkningen är mycket ojämnt fördelat över landets yta. Det uppenbara behov som vi kan se av ett starkt strandskydd i t.ex. det här området, alltså Stockholms skärgård, eller på delar av den svenska västkusten, är inte lika uppenbart när man kommer till mer glesbefolkade delar av vårt land, som vi alltså har stora områden av. I dessa områden tycker jag och vi i Centerpartiet att det omnämnda strandskyddet kan vara ett hinder för en önskvärd utveckling av den svenska landsbygden, skärgården och de kustnära områdena, med andra ord de glesbefolkade områden i landet som behöver ett tillskott av verksamheter för att kunna utvecklas. Därför tycker jag att det finns anledning att överväga om inte reglerna för strandskydd på något sätt bör ses över och göras mer flexibla utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar. Jag tycker alltså att lagstiftningen rörande strandskyddet bör förändras så att de nu gällande reglerna kanske utgör grunden ändå men att dessa kompletteras med en möjlighet till lokal anpassning, vilken skulle kunna utövas i de sedan några år tillbaka lagstadgade kommunala översiktsplanerna och självklart efter samråd med myndigheter som har att bevara och bevaka de nationella riksintressen som vi har. Jag tycker att jag under den senaste tiden har sett ett något vaknat intresse för den här frågan bland de socialdemokratiska företrädare som finns i de olika utskott som diskuterar den här saken. Jag skulle vilja rikta en fråga till utskottsmajoritetens företrädare här om det nu inte är dags ändå att göra någonting åt den här saken, som jag tror skulle kunna bli till stort gagn för svensk landsbygd inkluderande de kustnära områdena och skärgården. Jag vill med detta i likhet med tidigare talare yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi motionsyrkanden som i huvudsak är inriktade på ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurserna i samband med fiske. Behandlingen av motionerna från utskottet är bra, och därför kommer jag, fru talman, att begränsa mig till att kommentera två av motionerna. Den ena handlar om problemet med skador som drabbar yrkesfisket, skador som orsakats av olika miljöproblem. Det är enligt också vår mening rimligt att fiskarna garanteras ersättning för sådana skador. Den andra motionen handlar om inskränkning av strandskyddet. Jag kan inte dela den syn som den tidigare talaren här gav uttryck för, att strandskyddet kan förhindra utveckling. Jag menar att vi inte ska se det så. Det är inte heller i miljöbalkens anda. Därför vill jag citera ur 7 kap. 16, 17 och 18 § i miljöbalken som handlar om strandskyddet. Där sägs bl.a. att inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras. Man får inte ändra byggnader osv. Man får inte anlägga andra byggnader eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur eller växtarter. Man får inte vidta andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur och växtarter. Det här förbudet gäller inte enligt 17 § byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål. I 18 § sägs: "Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 16 §, om det finns särskilda skäl." Därför, fru talman, har jag kommit fram till att det synsätt som ligger till grund för den här lagstiftningen är det viktigt att vi står fast vid. Där det finns skäl att frångå det har man enligt lagstiftningen möjlighet att efter särskild prövning frångå det. Därför är det viktigt att vi inte vidtar några åtgärder nu som luckrar upp de här bestämmelserna. Öppningar finns i tillräcklig utsträckning. Det är även i det här sammanhanget försiktighetsprincipen som ska gälla. Jag vill också citera några rader ur kommentarerna till författningstexterna som rör denna fråga. "Dispens kan meddelas om en byggnad eller en anläggning skall uppföras på en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv. - Särskilda skäl för dispens kan vidare föreligga då en anläggning för friluftslivets behov inte inskränker allmänhetens möjlighet att nyttja stranden -. Vidare kan det finnas särskilda skäl för dispens för anläggningar som måste ligga vid vattnet -." Det här talar ytterligare för att tillräckliga möjligheter finns att göra inskränkningar av strandskyddet i enskilda fall. De möjligheterna är tillräckliga. Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Jag har också tolkat miljöbalken på det viset. Jag har ett exempel från min hemkommun. Det är alltså Naturvårdsverket som ska bevilja undantag. Det rörde sig om en avlägsen sjöstrand där någon människa aldrig sätter sin fot. En driftig man såg att det fanns möjligheter till fiske. Han röjde på stranden, byggde en brygga och anlade några övernattningsstugor i vattenbrynet, eftersom sjön låg så avlägset. Men det gick Naturvårdsverket inte med på. Man tyckte inte att det skulle göras om. Reglerna behöver alltså på något sätt förändras så att detta blir möjligt. Det skulle snarare öka tillgängligheten för människor att komma i alla fall till den här sjön, och det förhindrar inte någon.
Fru talman! Förutom att man måste utgå från försiktighetsprincipen och tillämpa den måste man också ha en långsiktighet i agerandet. Till grund för strandskyddsbestämmelserna ligger ju bl.a. långsiktigheten. Den typ av inskränkningar som vi talar om här handlar inte bara om vilka effekter det får i dag och inom den närmaste tiden, utan det handlar om vilka effekter som det kan få på mycket lång sikt. Det kan tyckas att det i dag vore väl motiverat att göra en inskränkning. På lång sikt måste man ha ett annat synsätt. Utan att jag känner till de speciella förhållanden kan jag säga att långsiktigheten och försiktighetsprincipen gör att det förmodligen var ett riktigt beslut.
Fru talman! Försiktighetsprincipen ska givetvis råda. Men jag kan inte förstå hur detta kan ge en långsiktig skada. Stranden växer snart igen om man vill ha den vildvuxen och stugorna tar man lätt bort. Även bryggan kan tas bort. Det gör tjuvar också.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det finns möjligheter, som jag sade tidigare, att göra inskränkningar. Har man inte velat göra det i det här fallet har man gjort bedömningen att det orsakar alltför stor skada. Det känns tryggt med en sådan lagstiftning, tycker jag.
Fru talman! Med det som Harald Nordlund citerade är det för mig alldeles uppenbart att det som jag talade om, nämligen kompletterande verksamhet i de svaga områdena i vårt land, förhindras och omöjliggörs. Jag tycker att vi borde hjälpas åt Harald Nordlund och jag och fler med oss för att utveckla de bygder som i dag håller på att tyna bort. Ett sätt att göra det är att något liberalisera - märk ordet liberalisera - strandskyddslagstiftningen, alltså ge makten åter till de lokala företrädarna. Min bedömning är att de lokala företrädarna alltid är bäst att bevaka intressen som kan finnas i en bygd, inte de statliga myndigheterna som befinner sig långt från den verksamhet och de människor som berörs. Är inte Harald Nordlund intresserad av att liberalisera även den här lagstiftningen?
Fru talman! Nej, det är jag inte. Jag tycker att det är viktigt att vi hjälps åt för att utveckla vårt land, och det handlar om att utveckla alla delar av landet, inte minst landsbygden. Men det får inte ske på bekostnad av dessa omistliga värden. Det är grunden för mitt ställningstagande.
Fru talman! Anser Harald Nordlund att statliga myndigheter och företrädare är bättre skickade att bedöma vad som behövs för att en bygd ska utvecklas än vad lokala, kommunala företrädare är? Jag anser att lokala och kommunala företrädare är bäst skickade att bedöma vad som behövs för att utveckla någonting.
Fru talman! Det vi nu diskuterar är huruvida vi ska be regeringen att se över gällande lagstiftning och eventuellt förändra möjligheterna att göra inskränkningar i strandskyddet. När det gäller tillämpningen av lagstiftningen anser jag att man ska fatta beslut och göra bedömningar på lokal nivå om det är möjligt och motiverat. Men det är inte den diskussionen som det här i första hand handlar om, utan det här är en fråga om ifall vi ska luckra upp lagstiftningen eller inte.
Fru talman! Det känns lite bakvänt och lite trist att med Folkpartiet liberalerna diskutera en förändring av en lagstiftning som är långt ifrån liberal och som tillämpas långt ifrån liberalt. Vi har i Sverige tusentals mil av stränder. Det är klart att det inte ska vara fritt fram över alla dessa tusentals mil. Det finns motiv för att skydda en del av våra stränder med hänsyn till den biologiska mångfalden och naturvärden som vi absolut inte vill gå miste om. Men om vi menar någonting med att slå vakt om en levande skärgård och en levande landsbygd, då lägger tillämpningen av den gällande strandskyddslagstiftningen hinder i vägen för en behövlig byggnation, kanske inte minst i de skärgårdar som jag talade om i mitt första inlägg. Vi säger inte i vår reservation att lagstiftningen ska ändras. Vi har sagt att om det visar sig att lagstiftningen tillämpas på ett sådant sätt att den är till hinder för ett värnande om glesbygd och skärgård, då ska vi ändra den. Jag har väldigt svårt att förstå att vi inte skulle kunna vara överens om det behovet. Jag tror att det finns en ökande insikt i de flesta partierna på den punkten.
Fru talman! Frihet för det socialliberala partiet handlar också om friheten för naturen. Det är viktigt att vi bevarar dessa värden, och det handlar alltså om långsiktigheten. Det innebär inte inskränkningar i friheten att bevara värdefull natur. Det är ett viktigt synsätt från vår sida. Jag vill upprepa: Lagstiftningen ger ändå möjligheter att i särskilda fall göra intrång.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera det som Carl G Nilsson talade om. För några år sedan var debatten om den s.k. mörtskatten mycket intensiv i riksdagen. Vi konstaterade att det behövdes pengar till fiskevård. En effekt av det fria handredskapsfisket var att det inte fanns några pengar. Det diskuterades mycket att införa en mörtskatt, dvs. en skatt på handredskapsfiske. Miljöpartiet som diskuterade en sådan skatt, men förslaget rann ut i sanden eftersom det var många - även inom våra respektive partier - som inte tyckte att det var något bra förslag utan ett ganska kontroversiellt förslag. Men det visade i alla fall på att det fria handredskapsfisket som har införts i de stora sjöarna och utefter kusten har medfört problem. Jag tycker att det är mycket bra att utskottet nu säger att man bör göra en översyn över det fria handredskapsfisket för att se vilka effekter det har fått och på vilket sätt det eventuellt ska förändras för att vi ska få en bra förvaltning av fiskeresurserna. Naturen är inte gratis för oss människor. Det visar sig allt viktigare, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, att få ett hållbart fiske. Det finns få resurser som har missbrukats så som just fiskeresursen världen över. Vi kan se att det faktiskt är överfiskat i land efter land. Om man inte vidtar kraftfulla åtgärder kommer denna resurs inte att finnas kvar för kommande generationer, trots att just fisk är en mycket viktig proteinkälla för världens folk. Det är en proteinkälla som vi måste vara rädda om, och vi måste verkligen se till att den nyttjas på ett ekologiskt långsiktigt hållbart sätt. Detta är ett betänkande som baserar sig på ett antal motioner. Jag tänker kort kommentera några av de reservationer som Miljöpartiet har. Men först vill jag säga någonting om marina reservat. Från Miljöpartiets sida menar vi att vi måste titta på hur fisket bedrivs. Jag tycker att det är väldigt bra att det kustnära trålfisket nu uppmärksammas. Det hölls också en interpellationsdebatt här om det i slutet på förra veckan med miljöministern. Om vi nu vet att vi har en krympande fiskeresurs måste naturligtvis fisket inriktas på konsumtionsfiske - helst på ett selektivt sådant - och inte på ett industrifiske, som i många fall tar fisk på ett sådant sätt att vi inte får kvar en hållbar resurs. Det är också väldigt viktigt för oss från Miljöpartiets sida att man ser till att lokalbefolkningens möjlighet att leva på sin näring - dvs. det kustnära fisket - inte försvinner. Vi menar att just marina reservat kommer in i detta sammanhang. Vi menar alltså att marina reservat måste till. Sverige har varit dåligt på att tillskapa marina reservat. Det behövs stora områden, så att man kan garantera att framtida fiskegenerationer kan finnas kvar, dvs. att yngelområden skyddas. Men det måste också finnas det vi kallar för nyckelbiotoper i havet. Det måste finnas små, ekologiskt värdefulla områden som sparas även i havet. Det är självklart för oss när vi diskuterar skog, men det är inte självklart när vi diskuterar havsmiljön. Det är så mycket svårare att se vad som händer i havet än vad som sker i den terrestra miljön. Vi menar att marina reservat inte alls nödvändigtvis behöver få negativa effekter för det kustnära fiske som bedrivs av de boende i området utan snarare tvärtom. Det kan ofta vara så att just inrättandet av marina reservat innebär att de fiskare som bor och verkar inom områdena får ett fiske som reserveras för dem, helt enkelt - ett beståndsbevarande, kustnära fiske. Från Miljöpartiets sida menar vi att det är väldigt viktigt att staten går vidare och tittar på hur vi kan både skapa ett ekologiskt långsiktigt fiske och skydda fiskarna och de kustnära fiskarna. Detta är nödvändigt, och det är bråttom. Vi kan se att utfiskningen ökar även runt de svenska kusterna. Vi kan se att många arter, t.ex. torsken på västkusten, faktiskt tenderar att försvinna. Från Miljöpartiets sida har vi engagerat oss mycket när det gäller vildlaxen. Vi är glada att kunna konstatera att kvoten numera har flyttats. Hälften av den kvot som Sverige fått har flyttats uppåt Norrlandskusten. Vi menar att vi måste få till ett selektivt fiske på lax. Fisket måste bedrivas där det finns en möjlighet att fiska den odlade laxen men spara den vilda. Det är, precis som har framförts här, omöjligt om vi ska fiska på blandbestånden ute i södra Östersjön. Det är egentligen konstigt att Sverige inte kan vara mer radikalt när det gäller denna fråga. Det är ganska få båtar som fiskar just på dessa blandbestånd i Östersjön. Det finns mycket stora värden i att i stället flytta fisket uppåt Norrland och också se till att sportfisket får ta en större del av kvoten. Det finns utredningar som visar att det ekonomiskt är oerhört mycket mer lönsamt än att fiska på blandbestånden. Jag vill yrka bifall till reservation 2. I reservation 3 tar vi upp drivgarnsfisket, dvs. det fiske som bedrivs i södra Östersjön, och menar att det är olyckligt att det är så långa drivgarn. Det finns en FN-konvention som det finns undantag för när det gäller just detta fiske. Vi menar att Sverige ensidigt bör gå före och minska längden på drivgarnen räknat per båt. Jag vill också yrka bifall till reservation 3. Även i nästa betänkande som vi ska debattera, nämligen om forskning, kommer jag att diskutera fiske, för där finns vår motion som handlar om västkusten. Även om vi tycker att vi vet mycket i dag finns det många frågor inom fisket där kunskapen behöver fördjupas, inte minst därför att även havet är en miljö som påverkas mycket negativt av människor. Det handlar inte bara om övergödning. Det handlar också om kemikalier. Vi kan se att en sjukdom som M 74, som drabbar laxyngel och kanske också torskyngel, beror på mänsklig påverkan, dvs. på att vi släpper ut många gifter. Tyvärr är det fortfarande så att det kommer nya larmrapporter. Man hittar nya kemiska ämnen som påverkar fisket på ett negativt sätt. Detta innebär att forskningsresurserna till hav och fiske måste finnas kvar. Vi ställer oss naturligtvis bakom alla reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till 2 och 4.

Fru talman! Utskottets betänkande MJU8, som vi nu behandlar, innehåller 37 motioner om fiske från allmänna motionstiden. Som Carl G Nilsson sade är de både från år 1998 och år 1999. Motionerna berör i huvudsak det yrkesmässiga fisket. Det är inte så ofta som vi här i kammaren har debatter om det svenska yrkesfisket. Detta beror på vårt medlemskap i EU, där man tar många beslut om utvecklingen av fisket både vad det gäller kvoter och ekonomiska bidrag till fisket. Den svenska fiskeflottan har under åren kraftigt minskats. 1970 var ca 8 000 fiskefartyg verksamma längs våra kuster och i de större insjöarna. I dag, 30 år senare, är det 2 200. Denna minskning beror delvis på den teknikförbättring som har skett vad gäller fartygen och den modernisering som har skett, men också naturligtvis på en kapacitetshöjning när det gäller nyanskaffning av fartyg och på en minskning av tillgången till fisk i våra hav. Detta har också medfört att lönsamheten i det svenska yrkesfisket kraftigt har försämrats. Inom fiskepolitiken har två fiskslag under lång tid varit föremål för debatter. Det är laxfisket och torskfisket i Östersjön, samt under de senare åren även torskfisket i västerhavet. Kritiska röster har också höjts mot det s.k. industrifisket eller, som man också kallar det, skrapfisket i Östersjön. Vi kan också ta den benämning som danskarna använder: proteinfiske. I de flesta motionerna pekar man just på dessa delar av yrkesfisket och kräver åtgärder. Fru talman! Jag ska börja med laxen. Sedan vi upptäckte M 74-sjukdomen på laxen för 25 år sedan har denna fiskart kostat mycket pengar. Det har forskats av olika instanser. Det har utretts och åter utretts utan ett resultat och utan att man med säkerhet kan fastslå vad orsaken är. En viss förbättring har skett när det gäller M 74, men det är fortfarande oroande. Fiskeriverket har under ett antal år tillsammans med Naturvårdsverket, länsstyrelser och lokala intresseorganisationer bedrivit laxvård för att skydda och återuppbygga den vilda laxstammen. Fiskmönstret i Östersjön har förändrats. Detta har också gett resultat. Vildlaxen i älvarna har nu ökat. Fiskerikommissionen för Östersjön har antagit en internationell aktionsplan för Östersjölaxen. Fiskeriverket har också föreslagit en nationell åtgärdsplan för att man ska leva upp till den internationella planen. Planen innehåller en lång rad av åtgärder där bl.a. fettfenklippning ingår. Men eftersom detta är en djurskyddsfråga behandlas den just nu av Jordbruksverket. Och verket remitterade för några veckor sedan ett förslag som medger en storskalig satsning på fettfenklippning av all utsatt lax. Ett beslut väntas i god tid innan klippningarna avses påbörjas under hösten i år. Fiskeriverket har också avsatt medel för dessa åtgärder. Det här kommer att innebära att man vid fiske kan skilja mellan den naturreproducerade laxen och den utplanterade laxen, och bestämmelser kan då införas om att man inte får ta upp den naturreproducerade laxen. Det har också föreslagits att man ska införa ett terminalfiske, men för att det ska kunna fungera effektivt måste alla länder runt Östersjön bedriva ett terminalfiske. Eftersom det är förenat med kostnader är det omöjligt att få med de baltiska länderna på detta förslag. Utanför en del älvar i Sverige som inte har naturreproducerad lax bedrivs det i dag ett terminalfiske. I tre av reservationerna tar man upp laxfisket i Östersjön. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att fisket ska upphöra på uppväxtområdena. Det innebär i så fall att man ska upphöra med allt fiske av lax i södra Östersjön, eftersom laxen är en ytgående fisk som inte har speciella uppväxtplatser som t.ex. torsken har i sina djuphålor. För att det här ska bli effektivt och fungerande måste alla länder runt Östersjön stoppa sitt fiske. Då måste det också bli ett stopp eller en kraftig minskning av kompensationsutsättningarna av två miljoner laxar, som sker årligen. I annat fall kommer Östersjön så småningom att fyllas av lax. Det finns mycket lax i Östersjön i dag. Det visar också biologernas rekommendationer. För detta år har de höjt den totala kvoten från 410 000 till 450 000 Det blir 123 652 laxar. Det är den svenska kvoten, som vi får fiska upp i Östersjön. Men det är inte, enligt min bedömning, framkomligt och nödvändigt i dag att stoppa laxfisket i Östersjön. Låt nu arbetet med den nationella och internationella planen få fortsätta. Vi kan hoppas att fettfenklippning snart kan komma i gång, och det kan ge ett positivt resultat för laxen. Jag delar inte heller Gudrun Lindvalls uppfattning att drivgarnsfisket skulle vara ett utrotningshot mot vildlaxen och ett hot mot tumlare, säl och fågel. Så är det inte, Gudrun Lindvall. Vid drivgarnsfiske i Östersjön är det tillåtet att ha 21 kilometer nät ombord. Men det är långt ifrån alla som använder sig av det. När Gudrun Lindvall och andra för fram det här kan man få intryck av att det läggs ut 21 kilometer i en följd. Så gör man ju inte. Det är ju länkar på 700-800 meter som man släpper och som man absolut inte länkar ihop. I reservation 1 kräver Vänsterpartiet att ett land som inte fiskar upp sin kvot inte får missgynnas vid en framtida kvotfördelning. Samtidigt säger man att en del av kvoten alltid bör kunna tas ut som sparande. Så kan ske i dag när det gäller de fiskslag som inte är i riskzonen eller är hotade. Torsken i Östersjön tillhör riskzonsgruppen och är nästan hotad. Av vår kvot förra året på 26 000 ton fiskade vi inte upp 8 500 ton, men denna ouppfiskade del tillfaller inte något annat land automatiskt. Däremot ställs det krav från andra länder på att de ska få tillgång till kvoten. Av förra årets överblivna kvot har 2 800 ton överförts till Danmark och 400 ton överförts till Tyskland. Sverige har i utbyte fått annat fiske i Nordsjön. Sverige får inte spara kvoten till kommande år. Men om vi fortsätter att inte fiska upp en tredjedel av vår kvot kommer naturligtvis andra länder att kräva att de får disponera den här kvoten. Så är reglerna. Den totala kvoten är fastställd efter rekommendationer av biologer. Vänsterpartiet vill i en reservation förbjuda det s.k. industrifisket nära kustlinjen. Industrifiskets andel av de totala svenska landningarna uppgår nu till 80 % medan dess värde utgör en tredjedel av det totala fångstvärdet i första försäljningsledet. Industrifisket har skapat problem. Orsaken har främst varit att större fartyg har trålat innanför baslinjen inne i skärgården. Det har varit fullt tillåtet. Det är inte något fusk. För ca 20 år sedan gjorde man undantag och inrättade ett antal kustnära trålfiskeområden där man fick tråla innanför fyra nautiska mil. Detta skedde, märk väl, på begäran av det lokala kustnära fisket och i samråd med biologiska experter. De små kustbundna fiskarna har nu upplevt att de större fartygen har uttömt resurserna och därför omöjliggjort fiske framför allt av sill. Det här har uppmärksammats. Vi har ju sett frågor och interpellationer till ministern om detta.

Vänsterpartiet vill också förbjuda nätfiske på västkusten på grunda vatten ut till tre meters djup. Detta är enligt min mening ingen riksdagsfråga. Vi har ett fiskeriverk som bl.a. har den beståndsförvaltande uppgiften. Verket kan införa de restriktioner i fisket som anses nödvändiga. Fiskeriverket kan stoppa fisket på vissa områden om dess biologer och experter bedömer detta som nödvändigt. Riksdagen beslutade för en del år sedan om en ny fiskelag som bl.a. innebar en begränsning av nät för fritidsfiskare. Kunskapen om förvaltningen av våra fiskeresurser har våra biologer och personalen på Fiskeriverket. Jag tror att de är bättre skickade att göra de bedömningarna än vi här i Sveriges riksdag. Miljöpartiet anser att konflikterna mellan säl och yrkesfisket måste lösas på annat sätt än genom jakt. Men hur ska detta problem lösas? Jag har förståelse för yrkesfiskarnas problem, Gudrun Lindvall, då en yrkesfiskare gång efter gång går ut och vittjar sina nät och får halvätna fiskar och sönderrivna nät som fångst. Jag har full förståelse för att yrkesfiskarna tröttnar då inkomsten till största delen blir bidrag från Naturvårdsverket som ersättning för skadorna. Bidraget täcker bara en del av inkomstbortfallet och kostnaderna för skadorna. I år har vi 25 miljoner i budgeten till detta ändamål. Det här är ett stort problem. Men frågan är hur vi ska lösa det. Det finns all anledning att återkomma till det här problemet i samband med behandlingen av jaktpropositionen, då vi ska behandla en del sälmotioner. I reservation nr 7 vill flera partier ha ersättning för miljörelaterade driftstörningar. Det här är inte något problem, enligt min bedömning. Glädjande nog, Eskil Erlandsson, är det långt mellan de gånger som sådant här har inträffat. När det inträffar tar staten en stor del av kostnaderna, t.ex. när det gäller eskort till hamn, ersättning för saneringskostnader och stillaliggande upp till fem dagar. Branschorganisationen, SFR, har också en kollektiv försäkring som täcker eventuella personskador. Av den anledningen finns det ingen orsak att vidta fler åtgärder. När det gäller strandskyddet håller jag med om mycket av vad Harald Nordlund sade. Det är inte så länge sedan vi här i riksdagen fattade beslut om miljöbalken. Strandskyddsbestämmelserna i naturvårdslagen infördes då i miljöbalken, såsom det sades. Nu ska miljöbalken bli föremål för en parlamentarisk översyn, och eventuella önskemål om lagändringar i fråga om strandskyddet får naturligtvis då respektive parti framföra. Till sist, fru talman, vill jag nämna att det i betänkandet finns ett tillkännagivande, som Carl G Nilsson nämnde, om översyn av det fria handredskapsfisket. Det är ett enigt utskott som står bakom det beslutet. Vår bedömning är att det fria handredskapsfisket har funnits i 15 år, att saker naturligtvis har förändrats under de här åren och att det därför kan vara riktigt att se över lagstiftningen på det här området. Fru talman! Jag har överskrivit min talartid, men jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet MJU8

Fru talman! Jag vill mycket kort ta upp detta med laxen. Det var inte så länge sedan vi hade en diskussion om laxen här i kammaren. Vad det då handlade om var huruvida utsättning av laxyngel egentligen är det viktigaste man kan göra för laxen i dag. Många hävdar ju att utsättningen faktiskt snarare hotar vildlaxen än hjälper upp situationen och menar att det som nu borde göras egentligen är att minska utsättningen. Vi kanske inte ska sätta ut två miljoner laxyngel per år utan snarare satsa resurserna på att hjälpa den lax som finns uppe i älvarna så att vi kan få lax som går upp betydligt mer och därmed också skapa ett intressant sportfiske. Vad jag förstod fanns det många även här i kammaren som tyckte att detta var viktiga aspekter. Jag har naturligtvis hört dem från människor som bor där uppe och också från biologer. Vad vi i dag kan se är att en del av de odlade laxarna börjar gå upp i vildlaxälvarna. Det finns i så fall en risk att vi får en utarmning av vildlaxen. Den odlade laxen är snävare genetiskt sett än vad vildlaxen är. Vi har en stor mångfald, men en odlad laxhona blir mamma till betydligt fler laxyngel än vad som sker naturligt i naturen där variationen är mycket större. Det finns en stor risk i och med att den odlade laxen genetiskt är ganska snäv. Jag skulle vilja höra om socialdemokraterna delar uppfattningen att det är dags att se över vattendomarna och fundera på vilka åtgärder som är viktiga för att få en livskraftig stam av vildlax för framtiden.
Fru talman! Jag kan svara Gudrun Lindvall att jag kan dela mycket av den uppfattningen. Vi har inte minskat utsättningarna, för det är ju vattendomarna som säger hur mycket som ska sättas ut. Men när man under åren har minskat uttaget från över 600 000 700 000 laxar, som kvoten har varit, ned till 410 000 och nu 450 000 laxar kan jag hålla med om att det kan vara ett skäl att titta på utsättningarna och se om de två miljoner som man sätter ut i dag är en riktig kvantitet att fortsätta med.
Fru talman! Tack! Det var ett bra besked, tycker jag. Det finns anledning att se över vattendomarna. När det sedan gäller sälskador delar jag naturligtvis uppfattningen att det är ett problem för yrkesfiskarna. Samtidigt har vi i dag en sälstam som är en tiondel av vad som har funnits, och sälarna är dessutom fortfarande klassade som hotade. Därför måste vi naturligtvis hitta sätt att klara den här konflikten. Jag är naturligtvis inte så mycket expert att jag kan säga exakt hur den ska lösas. Men samtidigt tycker jag att det är mycket viktigt, som skett i majoritetens senaste budget, att se till att förstärka de medel som går just till ersättning för skador av säl. Vad man kanske måste se över är var någonstans och till vem de här medlen betalas ut. Det kanske inte är så självklart att man ska få ersättning om man fiskar precis i närheten av sälskyddsområden - men det här är detaljer i sammanhanget. Från Miljöpartiets sida anser vi det självklart, om vi vill bevara biologisk mångfald där vi ser att det finns problem, att se till att de som i det här fallet bedriver fiske ska hållas skadeslösa.
Fru talman! Vi har som jag sade höjt ersättningen för sälskador från 18 till 25 miljoner. Men det är långt ifrån tillräckligt, Gudrun Lindvall. Enligt de beräkningar som har gjorts är behovet 40 miljoner kronor. Det innebär att de skador som åsamkas yrkesfisket - både fördärvade nät och förlorad fångst - räcker inte pengarna till. Hur man sedan exakt beräknar detta kan jag inte här i talarstolen svara på. Men jag utgår från att det är korrekta beräkningar. Gudrun Lindvall tog upp en annan sak i sitt anförande som jag något vill kommentera, och det var marina reservat. Jag fick intrycket när jag lyssnade på Gudrun Lindvall att hennes uppfattning var att marina reservat skulle innebära att man förbjöd fiske. När vi med utskottet var uppe på Naturvårdsverket fick vi en bra information där det också sades att marina reservat inte behöver innebära ett förbud mot fiske. Det kan vara en inskränkning, men de kan också innebära ingen åtgärd alls när det gäller fisket. Förknippa alltså inte marina reservat, Gudrun Lindvall, med att det måste vara ett fiskeförbud.
Herr talman! Det är tacksamt att vi av Kaj Larsson får reda på att man ska göra en översyn av fisket i Östersjön. Det är positivt, för det behövs verkligen. Detsamma gäller detta med fenklippningen. Sedan gällde det nätfisket på västkusten och att man vill förändra det till tre meters djup. Där är det ju så att man sätter ut så mycket nät att man stänger till så att fisken inte kan gå upp i de åar och älvar som finns där. Detta förhindrar verksamheten och utvecklingen av fisken. Man tar också fisk som inte håller den rätta storleken, och på det sättet minskar man beståndet. Därför behövs det verkligen en förändring. Sedan gällde det att fiskeflottan har minskat. Ja, den har minskat, men den har samtidigt blivit effektivare. Fiskuttaget ur havet har alltså inte minskat utan tvärtom ökat. Det framgår också om man tittar i Resurs 99:s sammanställning över fiskbeståndets tillstånd i våra omgivande hav. Där kan man läsa att bestånden inte beskattas inom säkra gränser. Lekbeståndet har också sjunkit. Det behövs ett lekbestånd på en miljon ton, och sillens medelvikt sjunker hela tiden. Det här har mycket negativa effekter. Så visst har man ett överuttag i fisket.
Fru talman! Nej, det har man inte, Kjell-Erik. När det gäller torsken i Östersjön, som är i riskzonen i dag, hade man under de gyllene tiderna 1980-1985 ett uttag på 450 000-500 000 ton torsk i Östersjön medan man ligger nära 100 000 ton i dag. Det är klart att man gå tillbaka och säga att vi tog ut för mycket på den tiden. Det är möjligt att vi har gjort det. Ändå är det ju biologer - ICES i Köpenhamn med biologer från alla länder - som gör mätningar och undersökningar av våra hav och ger rekommendationer till Warszawakonferensen, som hålls årligen i september, och det är där man fastställer hur mycket våra hav tål att fiskas på. Kvoterna fastställs alltså på det sättet. Jag tror att det var Kjell-Erik Karlsson som sade att man hade bestämt en lägre kvot för sillfisket, men den blev inte satt. Men det var också så att man gjorde överenskommelsen att det här skulle minskas under en treårsperiod. Man skulle inte göra minskningen totalt på ett år, utan det är under en treårsperiod som det sker en minskning av sillfisket i Östersjön.
Fru talman! Det är just ICES, Internationella Havsforskningsrådet, som säger att beståndet beskattas inom säkra gränser, såsom de definieras genom de föreslagna tröskelvärdena. Räkbeståndet har sjunkit sedan början av 70-talet och fiskdödligheten har nästan fördubblats, säger man i skriften Resurs 99. Det måste man ju tro på. De uppskattningar som biologerna gör är ju siffror som inte kommer i verkställighet förrän två tre år efter. Det hinner ske mycket innan man har anpassat sig till de siffrorna. Därför gäller det att man agerar snabbt i neddragningen. Drar man ut på den i flera år innebär det ju att man fortfarande tullar mer på beståndet än man borde göra. Man tar alltså inte bara av räntan utan man tar även av kapitalet.
Fru talman! Det var sillen jag talade om, Kjell Erik Karlsson, när jag sade tre år. Men i övrigt, när det gäller torsk och lax, gör ICES en rekommendation vid Warszawakonferensen, som pågår under en vecka i september. Där förhandlar EU och är företrädare för Sverige. Då fastställer man den här kvoten. Det är de mätningar som biologerna har gjort under året som man då diskuterar och fastställer. Men jag kan säga att man inte har följt ICES rekommendationer så noggrant tidigare, utan man har i regel legat lite grann över ICES rekommendationer. Men nu följer man dem, eftersom man är fullt medveten om vilka riskzoner som gäller. Därför följer man biologernas rekommendationer till fullo i dag.
Fru talman! Två saker. För det första vidhåller jag att det är anmärkningsvärt att en näring, i detta fall fisket, ska drabbas ekonomiskt av att någon annan har dumpat eller gjort så att vi har miljösynder, vilket vi har, i våra hav och i våra vatten. Jag tycker att det fulla ansvaret ska vara samhälleligt, inte som Kaj Larsson att man ska ta ansvaret kollektivt inom sin egen kår. Det är det man till dels gör i dag. Jag vidhåller alltså, Kaj Larsson, att det är ett samhälleligt ansvar att ta hand om det som vi och andra nationer har dumpat i våra hav, så att den yrkeskår som drabbas går helt skadeslös ur det hela. För det andra har vi strandskyddet. Mycket av det som vi vill uppleva finns i kustbandet och i skärgården. För att det ska finnas där fordras det att det finns människor som vårdar saker och ting. För att de här människorna, som kan vårda saker och ting, i sin tur ska finnas på de här platserna måste de ha en utkomst. Bäst på att bedöma detta tycker jag är lokala kommunala företrädare. Jag vill alltså att lagstiftningen kompletteras så att det blir en lokal anpassning. I de kommunala översiktsplanerna skulle man, självklart efter samråd med centrala myndigheter som har att bevaka riksintresset, kunna ge möjlighet för verksamhet att utvecklas på ett annat sätt än i dag i de här svaga bygderna.
Fru talman! Jag bedömer, Eskil Erlandsson, att det i dag är väldigt långt mellan de skador som inträffar. Eskil Erlandsson har varit med förr när det gällt stridsgas som man tagit upp i Östersjön. Men de skador som är inrapporterade är det flera år mellan. Detta sker i mycket liten omfattning. Det jag säger är att om det inträffar en skada får man bogsering till hamn. Man får hela båten och redskapen sanerade. Det betalar staten. Man får stillaliggande i fem dagar, den tid som arbetet pågår. Om det skulle förekomma personskador har SFR, om man är medlem där, vilket jag tror att de flesta yrkesfiskare är, en kollektiv försäkring som gäller för personskador. Vad är det som återstår? Jo, det är den förlorade fångsten. Det är den som man i så fall tappar, som inte går att använda. Det tycker jag inte är så mycket att orda om, Eskil Erlandsson.
Fru talman! Låt oss då ta frågan om strandskyddet, Kaj Larsson. Vi blir uppenbarligen inte överens om de miljörelaterade driftstörningarna. Men vi kanske skulle kunna bli överens i kväll om några förändringar i strandskyddslagstiftningen som ger möjlighet för svaga bygder i Sverige att utvecklas.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande ska det göras en parlamentarisk översyn av miljöbalken. Jag kan inte med säkerhet säga att Centerpartiet är representerat, men visst finns det möjligheter att i så fall framföra de här synpunkterna då. Jag tycker att det borde vara en riktigare instans än att stå här i kammaren i kväll och diskutera detta.
Fru talman! Timmen är sen. Jag kan bara konstatera att Kaj Larsson inte behagade lyssna på det jag sade. Det är synd, eftersom jag tycker att regeringspartiets företrädare ska lyssna på det man säger. Jag sade just att marina reservat inte behöver betyda att det inte kan bedrivas fiske. Jag sade att ett beståndsbevarande kustnära fiske kan gå hand i hand med marina reservat. Man kan se till att man får ett ekologiskt långsiktigt hållbart fiske som samtidigt skyddar arter som behöver skyddas och som gör att de som bor i området kan bedriva ett fiske. Ofta är det så i dag att de inte klarar sig därför att industrifisket hotar att slå ut dem och hotar att slå ut de fiskarter, t.ex. torsken i Västerhavet, som de är beroende av. Jag har alltså inte sagt, som Kaj Larsson hävdade, att marina reservat skulle lägga en död hand över fisket. Snarare pläderade jag för det motsatta. Jag kan bara konstatera att Kaj Larsson får läsa protokollet efteråt, om Kaj Larsson inte lyssnade på mitt anförande.
Fru talman! Jag ber Gudrun Lindvall om ursäkt om jag har missuppfattat detta. Men jag har hört Gudrun Lindvall uttrycka detta tidigare, därför utgick jag från att det var samma uppfattning. Marina reservat hand i hand med fisket, javisst, det tycker jag är bra. Men tyvärr är lagstiftningen sådan i dag att beslut som gäller marina reservat ligger på kommuner och länsstyrelser. Fiskeriverket, där vi har experterna på våra hav och vatten, där vi har kunskapen, får bara vara remissinstans. Men det visar sig nu, med det samarbete som sker på västkusten när det gäller marina reservat, att man löser det här på ett bra sätt. Man har en överläggning och diskussion och kommer fram till att det på ett område kan vara vissa restriktioner när det gäller fisket, men på nästa område behöver man kanske inte göra några inskränkningar alls. Kan man fortsätta arbetet på det viset är jag fullt nöjd.

Fru talman! Vi ska nu debattera ett betänkande som behandlar motioner från allmänna motionstiden om forskningsfrågor som rör vårt utskottsområde. Motionerna är av mycket olika slag. Flera tar upp detaljfrågor i forskningen. Vänsterpartiet har en reservation om forskning kring alternativa metoder för växtförädling. Jag yrkar redan nu bifall till reservation 3 under mom. 11. I stället för att gå in på alla de detaljfrågor som behandlas i betänkandet tänkte jag använda min tid i talarstolen till att lyfta fram några forskningsområden där det i dag finns begränsad kunskap. Det innebär att vi politiskt inte kan fatta bra beslut på olika områden som berör jordbruket. Jag tänker lyfta fram tre sådana områden. Det första området gäller genmanipulation. Inom detta område är forskningen till stor del inriktad på att utveckla teknik för att använda gentekniken i kommersiellt syfte. En mycket stor del av forskningen är styrd av företag som ser möjligheter att stärka sitt grepp om livsmedelsproduktionen. Det bedrivs alldeles för lite forskning kring risker med genteknik och kring vilka effekter den kan tänkas få i övrigt. Ändå fortsätter tillämpningen av en teknik som vi egentligen har alldeles för lite kunskap om. Vi skulle vilja se en inriktning på forskningen som ger oss ett underlag för att kunna bedöma risker och möjligheter med gentekniken. Det underlaget finns inte i dag. Vi skulle också vilja se en ökad satsning på alternativ till genmanipulationen. Det är det som vår reservation handlar om. Gentekniken ger i dag alltför stor makt till de utsädesbolag som har råd att satsa stora resurser på teknikutveckling. Användningen av terminatorgener är väl det tydligaste exemplet på hur dessa utsädesbolag vill behålla kontrollen över utsädet. Att de skräddarsyr växter som ska passa deras gödselmedel och bekämpningsmedel är ett annat sådant exempel. Utvecklingen av nya, bättre anpassade grödor är inget som får begränsas till ett fåtal kapitalstarka företag med intresse av att dominera och monopolisera utsädesmarknaden. Det andra området jag till ta upp är fosforns kretslopp. Fosforn är en ändlig resurs, och vi står inför viktiga beslut om hur vi ska sluta fosforns kretslopp. I dag har vi fattat beslut om ett betänkande som behandlar återföring av fosfor i jordbruket. Tyvärr finns det i dag alltför lite kunskap om hur fosforn beter sig i marken. Markens livsprocesser är betydelsefulla för frigörelse av fosfor och för mineralisering av fosfor. För att kunna fatta rätt beslut om återförsel av fosfor till åkermark behöver vi en betydligt bättre kunskap om fosforns kretslopp än vad vi har i dag. Det tredje området jag vill nämna är forskningen kring ekologisk odling. Vi har i riksdagen fattat beslut om ett mål för den ekologiska odlingen på 20 % av arealen år 2005. Om vi vill kunna leva upp till det målet krävs ökade forskningsinsatser kring ekologisk odling. Det har under de tre senaste åren bedrivits sådan forskning inom Centrum för uthålligt lantbruk i Uppsala. För innevarande år finns det inte några avsatta budgetmedel för att fortsätta den forskningen. I betänkandet lyfter vi fram den här frågan, och utskottet pekar på betydelsen av en kontinuitet inom forskningen. Jag vill ytterligare betona vikten av att frågan löses. Det är inte rimligt att forskningsprojekt inom ett så viktigt område tvingas dra ned på sin verksamhet. I stället skulle vi behöva en större satsning på detta forskningsområde än vad vi har i dag. Den europeiska marknaden för ekologisk mat växer med drygt 20 % varje år. Det är en ökning jämförbar med den som den heta datamarknaden visar upp. Detta är en framtidsbransch som vi kan vara världsledande på om vi satsar fullt ut. Detta var tre områden jag ville lyfta fram. De kräver en utökad forskning för att vi ska kunna fatta bra politiska beslut och leva upp till de mål vi har för svenskt jordbruk. Jag yrkar bifall till vår reservation, nr 3 under mom. 11, och i övriga moment yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det här är ett betänkande som behandlar motioner om forskning och utbildning från allmänna motionstiden 1998 respektive 1999. Samtliga motionsyrkanden avstyrks med hänvisning till den i höst aviserade forskningspolitiska propositionen. Vi har från kristdemokratisk sida i flera motioner framhållit vikten av ökade satsningar på forskning och utbildning inom jordbruksområdet. Vi anser att detta är nödvändigt för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna överleva på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Bl.a. bör insatserna för vidareförädling förstärkas liksom forskning och utveckling av ett resurs och energieffektivt jordbruk. I den s.k. björkska utredningen redovisas förslag om ökade satsningar inom jordbruksområdet. I enlighet med utskottets skrivning i betänkandet förutsätter jag att utredningens förslag kommer att ligga till grund för de förslag som regeringen kommer att lägga fram angående jordbruks och livsmedelsforskningen. När det gäller frågan om en utvecklingsfond för trädgårdsnäringen är det ett enigt utskott som nu uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag i denna fråga. Det vore väl på tiden att näringen äntligen fick ett besked i denna fråga eftersom den har behandlats av Jordbruksdepartementet i över ett års tid. Fru talman! Till sist vill jag ta upp en fråga som rör den dansk-svenska hortonomutbildningen. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2. Denna hortonomutbildning är ett pilotprojekt för att stärka integrationen i Öresundsregionen och närma två länders utbildningssystem. Det är ett spännande och för Skåne mycket välkommet projekt. Mig veterligen är det dessutom det första stora bilaterala utbildningsprojektet i hela Europa. Dessvärre har den svenska regeringen inte gjort samma konkreta utfästelser som den danska regeringen när det gäller subventioner av reseoch transportkostnader för resor mellan de två lärosätena på vardera sida av sundet. Det är naturligtvis av största vikt att det när bron är färdig ges möjligheter för studenter, lärare och forskare att kunna åka mellan de två länderna utan att resekostnaderna ska utgöra ett hinder. Detta anförs också i en rapport som den danska och svenska regeringen utarbetade i maj 1999. Trots det avstyrker majoriteten vårt motionsyrkande om att medel ska ställas till förfogande för transportkostnader mellan de två lärosätena med följande motivering: "Den danska regeringen kommer enligt rapporten att utvidga det existerande bidragssystemet för danska studerandes transport till att också omfatta transport till utbildningsinstitutioner på den svenska sidan av Öresund." Men dessa bidrag kommer ju bara de danska studerande till godo. Fru talman! Därför är mina frågor till Inge Carlsson: Hur har man från majoritetens sida tänkt i denna fråga? Detta löser ju inte situationen för de svenska studenterna. Kommer regeringen att avsätta medel för att, som det står i rapporten, det är av stor vikt att avgiften för den som reser ofta fastställs på en nivå som inte utgör ett hinder för integrationen?

Fru talman! Sverige är världsledande när det gäller miljöforskning. Det är viktigt att vi fortsätter att ha den positionen. Det är viktigt därför att vi vill ha en aktiv roll i samarbetet inom Europaunionen - världens bästa miljöorganisation. Det är viktigt för att vi ska kunna lösa problemen beträffande t.ex. alternativa energislag. Det är viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden, och det är viktigt för att få klarhet i ansvars och ägandeförhållandena när det gäller genetiskt och biologiskt material. Vi behöver fortsätta forskningen och övervakningen kring Östersjön och ha större uppmärksamhet på havsmiljön i Västerhavet. Det är vidare angeläget att fortsätta miljöforskningen på västkusten. Resultaten av forskningen är viktiga instrument för att kunna ta reda på faktorer som kan återställa balansen i naturen. På jordbruks och skogsområdena har Sverige goda möjligheter att i framtiden kunna konkurrera med omvärlden. Men för det krävs särskilda satsningar på utbildning och forskning. Problemen med rekryteringen till jordbruket är uppenbara. En väg för att råda bot på det är att utbildningen på gymnasienivå blir mer företagsinriktad. På skogsområdet är forskning kring produktutveckling en väg för att öka skogsnäringens framtida konkurrensfråga. Fru talman! Jag tycker emellertid att de frågor som behandlas i betänkandet har fått en hygglig behandling. Jag yrkar således bifall till endast reservation 4.

Fru talman! Det här är alltså ett betänkande som tar upp litet av varje. När forskningspropositionen kommer i höst hoppas jag att mycket av detta kommer att vara löst. Från Miljöpartiets sida vill jag lyfta fram tre frågor. Jag vill passa på att yrka bifall till reservation 1, som handlar om något kanske så udda som bin. Vi har diskuterat bin här i kammaren ganska många gånger. Det har då handlat om bisjukdomen varroa. Men det här ska handla om något annat, nämligen om det faktum att bina i dag börjar bli ganska närbesläktade. Det beror på de parningsstationer som gör att inte bara drottningarna blir nära besläktade utan också de drönare som befruktar drottningen. Det innebär att arbetsbin i Sveriges kupor är ganska nära släkt i dag. Detta innebär att man riskerar att få ett minskat motstånd mot både sjukdomar och yttre påfrestningar som dåliga somrar, för vi vet att när variationen inom ett bisamhälle minskar, minskar också möjligheten till anpassning. Detta utgör alltså ett hot mot den svenska bistammen i dag. Jag har från USA fått veta att det här kan innebära sänkt honungsproduktion. Den forskare som har varit mig behjälplig i frågan hävdar att det faktum att bina i dag är så nära släkt måste uppmärksammas rejält i Sverige. Binäringen är mycket viktig eftersom bina pollinerar mycket av det som vi tycker är självklart, t.ex. rapsen, många fruktträd och andra växter. För att bin inte ska försvinna måste det här vara ett prioriterat forskningsområde. Man kan diskutera om inte bikontrollen som fanns för några år sedan behöver återupprättas. I alla fall anser vi från Miljöpartiets sida att det krävs en strategi för att se till att inte den biologiska mångfalden inom tambiet ska bli så snäv att avelsbasen krymper så mycket att det utgör ett hot mot bina. Eftersom det kommer en forskningsproposition till hösten har vi ett särskilt yttrande som tar upp två frågor. Dels handlar det om marin forskning framför allt på västkusten. Det tangerar mycket det som vi alldeles nyss har diskuterat. För några år sedan kom en slutrapport som heter Västerhavsprojektet, som visade att situationen är alarmerande i Kattegatt och Skagerrak och att situationen tyvärr blir allt sämre. Man kan se att halten av både kväve och fosfor ökar hela tiden. Det innebär t.ex. att många grönalger ökar dramatiskt, vilket är ett hot mot många områden där fiskar och kräftdjur tillbringar sin tidiga tid, yngeltiden. De här barnkamrarna växer alltså igen, och det utgör ett hot mot många av arterna. Vi kan se att så mycket som 30 miljoner ton partiklar och gifter förs via strömmarna från södra Nordsjön till Skagerrak och norra Kattegatt. Därtill kommer föroreningar via luften, t.ex. polyaromatiska kolväten, PAH. Allt detta utgör stora påfrestningar på det ekosystem som Västerhavet är. Detta påverkar naturligtvis inte bara bottendjur utan också fisk. Det kräver att vi fortsatt har en hög beredskap när det gäller forskningen runt Västerhavet, eftersom det är en miljö som är så pass utsatt för påverkan. Från Miljöpartiets sida hoppas vi att detta ska uppmärksammas i den forskningsproposition som kommer. På samma sätt hoppas vi att den mykologiska forskningen ska uppmärksammas. Mykologi är alltså läran om svampar. Sverige har här en ganska god tradition via Carl von Linné och Elias Fries. Men i dag finns det ingen heltidstjänst i Sverige inom mykologi med systematik och morfologi som huvudsakligt ämnesområde. Detta är ganska allvarligt, för svampar är viktiga för det som brukar kallas basnäringen, nämligen skogen. Av Sveriges ungefär 55 000 arter utgör ungefär 10 000 svampar. Av dem är ungefär 4 000 storsvampar. Resten är mikrosvampar som finns i marken. Många av dem är oerhört betydelsefulla. T.ex. bildar många av dem mykorrhiza med gran, tall, björk och andra trädslag. Det är nödvändigt inte bara för svampen utan också för träden. Det innebär att svampen får näring. Träden får sin näring via fotosyntesen, men svampen förser träden med nödvändiga mineraler. Många av svamparna är mycket påverkade av bl.a. försurningen men också av annan miljöpåverkan. T.ex. är många känsliga för aluminium som fälls ut vid försurningen. Det innebär att många svampar hotas att försvinna i dag. Försvinner mikrosvamparna och de svampar som bildar mykorrhiza, ger det en lägre virkesavkastning per hektar. Det finns alltså ett behov av att hålla en hög beredskap i den mykologiska forskningen i Sverige. I dag är den alltså dålig. Vi hoppas att även det här ska vara något som uppmärksammas rejält i den forskningspolitiska proposition som kommer. Jag vill också säga att jag delar den uppfattning som Jonas Ringqvist har framfört, att forskningen om ekologiskt lantbruk måste få resurser så att det inte blir ett glapp över åren. Vi har från Miljöpartiets sida redan väckt frågan i de budgetdiskussioner som vi för med regeringen, och jag hoppas att vi kommer att få stöd både från Vänsterpartiet och från Socialdemokraterna. Jag vill också passa på att bjuda in till det årsmöte som föreningen FGL - en riksdagsförening som heter Föreningen för global livsmedelsförsörjning på ekologisk grund - har den 17 maj. Till vårt årsmöte kommer nämligen en forskare från SLU och KUL i Uppsala för att just tala om hur den ekologiska forskningen ser ut, vilka forskningsresurser som behövs och vad som behöver komma till för att vi ska få den satsning på ekologiskt lantbruk som många av oss här brukar säga att vi vill ha. Välkomna den 17 maj på kvällen - jag lovar att se till att ni får papper om det - för att lyssna på vad som krävs för ekologisk lantbruksforskning.

Fru talman! I det nu aktuella betänkandet, miljöoch jordbruksutskottets betänkande nr 11, behandlas När det gäller motioner om mer övergripande och strategiska frågor inom forskningspolitiken vill jag hänvisa till att regeringen aviserat en ny forskningsproposition i september detta år. Flera partier har därför nöjt sig med att avge särskilda yttranden. De motioner som lyfter fram vissa forskningsprojekt eller mer preciserade inriktningar av forskningen inom relativt begränsade forskningsområden bör enligt utskottets mening inte behandlas i sak av riksdagen utan av de organ som har särskild kunskap på respektive område. Denna princip har slagits fast bl.a. i 1996 års riksdagsbeslut om forskningspolitiken och den gäller naturligtvis fortfarande. Ett viktigt skäl till denna princip är att vi politiker inte har tillräckligt underlag för att göra den nödvändiga vetenskapliga bedömningen av forskningsbehov eller prioriteringar mellan olika forskningsprojekt inom ramen för tillgängliga resurser. I sak vill jag också tillägga att det i större eller mindre omfattning i olika sammanhang pågår forskning på de flesta områden som tas upp i de aktuella motionerna. Som underlag för den kommande forskningspropositionen har alla universitet och forskningsorgan dokumenterat och insänt sina forskningsstrategier till regeringen. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som är ett sektorsuniversitet och inrättat av Jordbruksdepartementet, är vårt viktigaste instrument när det gäller att påverka de areella näringarnas utveckling och konkurrenskraft liksom forskningen för hela samhällets omställning till ekologisk hållbarhet.

Detta är ett område som växer i omfattning och intresse hos konsumenter, företag och livsmedelsindustri. Livsmedelsverket och Läkemedelsverket för konkreta diskussioner om att samla delar av sin kompetens kring ett sådant centrum. SLU framhåller också att riksdagen avsätter ytterligare medel för utveckling av nya metoder för systematisk analys av samspelet mellan djurens genetiska konstitution och egenskaper, skötsel och utfodring, produktion och prestation samt av sjukdomsförekomster. Det tycker jag överensstämmer med de synpunkter Gudrun Lindvall har beskrivit i reservation 1 om biets genetiska släktskaps och inavelsförhållande. I reservation 2 från Kristdemokraterna föreslås att regeringen ska utreda subventioner för resekostnader för berörda lärare och studerande vid den gemensamma svensk-danska hortonomutbildning som ska starta i augusti 2001. För några år sedan subventionerade staten ca 80 miljoner till studerandes resor i Sverige. I dag är ordningen den att det är studerandeorganisationerna som förhandlar om nedsättning av resekostnader, och det finns avtal med SJ och olika länstrafikbolag. Lärarna får som alla andra yrka på reseavdrag i sina deklarationer. Jag förstår dock att det här kan bli ett problem för de studerande, och det får inte bli ett problem som hindrar att man kan vara med i den gemensamma hortonomutbildningen. Den här frågan ska tas upp snart i det danska folketinget, men vi vet ännu ingenting om hur de tänker lösa det. Min utgångspunkt är att det måste vara så stor rättvisa som möjligt mellan de danska och svenska studenterna. Men det ska också vara en rättvisa inom vårt eget land. Det finns många som studerar som bor på annan ort och får åka ganska långt varje dag. Det måste alltså finnas en rättvisa här också. Man har i detta sammanhang också diskuterat att man ska hyra in bussar, men fortfarande finns inget konkret beslut eller förslag till den svenska regeringen från arbetsgruppen. Min egen slutsats blir att jag inte tror att det ska bli några nya statliga subventioner på det här området. I så fall är kostnaden över de här 80 miljonerna. De är kanske mellan 80 och 90 miljoner kronor. Det måste lösas på ett annat sätt. I reservation 3 från Vänsterpartiet påpekar man vikten av att staten främjar en utveckling och spridning av alternativa metoder för växtförädling som syftar till att öka mångfalden av sorter och att anpassa sorter till ekologisk odling och lokala förutsättningar. Det är viktigt också för jordbruket i tredje världen. I reservation 4 från Folkpartiet föreslås att regeringen tar initiativ till ett världstoppmöte om den globala arvsmassan. Det är viktigt att få klarhet angående ansvars och ägandeförhållanden när det gäller genetiskt och biologiskt material. Utskottsmajoriteten anser att tillgången på lämpligt växtsortmaterial är en viktig fråga som bör uppmärksammas mer både nationellt och i det internationella samarbetet. I övrigt vill jag framhålla att dessa två reservationer enligt min mening är utförligt besvarade i betänkandet. I Bioteknikkommitténs uppdrag ingår bl.a. att belysa internationella avtal och konventioner inom området. Slutbetänkandet ska avges senast den 1 juni 2000. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det gläder mig att Inge Carlsson visar insikt i problemet med de här färdkostnaderna för studenterna. Men jag hade också väntat mig den jämförelse som Inge Carlsson gjorde, dvs. att jämföra med andra studenter som minsann får betala sina resor. Nu är inte det här vilket projekt som helst. Det är ett projekt av dignitet. Det är ett projekt som ska försöka visa att det går med mellanstatligt samarbete, det första i Europa såvitt jag vet. Det vill till att det löser sig. Jag tycker ändå att det var en invinkling att Inge Carlsson menade att vi får se vad danskarna ger så ska svenskarna få det ungefär lika bra. I och för sig tror jag inte att några studenter har något emot att åka buss som ordnas kollektivt över sundet. Det tror inte jag heller att de har - bara det ordnas. Det ska inte bli så att det här projektet faller på resekostnaden och på att inte svenskarna bidrar ungefär på samma sätt som danskarna. Sedan är det också så att studenterna, som lever på lån, bor nära sina lärosäten. De brukar inte pendla. Det har de inte pengar till.
Fru talman! Som jag ser det har vi tidigare avskaffat de här subventionerna till de studerande här i landet. Det var alltså en kostnad på över 80 miljoner kronor. Nu vill kd att vi ska införa det här igen, och dessutom att vi ska subventionera lärarnas resor. Det tror inte jag är en framkomlig väg. Det måste bli någon form av rättvisa i det här. Jag har ungdomar i min hemkommun Finspång som varje dag reser till Linköpings universitet och studerar. Det är sex mil till Linköping och sex mil tillbaka. Det blir också en ganska stor kostnad. Jag menar alltså att det inte bara gäller att lösa det här problemet. Visst kan man tycka att det är en specifik utbildning eftersom man åker över en bro, men det är faktiskt också specifikt att ungdomar i Finspång kan utbilda sig till civilingenjörer i Linköping och att de måste ha den här kostnaden varje gång. Man måste försöka se att det här inte bara handlar om bron. Man måste se det på ett mer rättvist sätt för alla studerande i det här landet.
Fru talman! Nu gör jag den lilla reflexionen att de som studerar till civilingenjörer i Linköping och lever i - var det nu var någonstans - de bor hemma. Då kan man också anpassa boendekostnaden efter kassan. Jag tror inte att några föräldrar tar mer betalt av sina ungdomar än de har råd att betala i en sådan situation. Jag är angelägen om att framhålla att det här inte är ett projekt vilket som helst. Det är viktigt att det förs i hamn. Att åka över sundet befarar jag kommer att kosta mer än vad motsvarande sträcka på land skulle kosta. Det måste lösas. Det ska inte få stupa på resekostnaden. Det kan inte heller betinga sådana jättekostnader att det plötsligt skulle springa iväg från 80 till 90 miljoner. Det låter också lite orimligt.
Fru talman! Jag tror ändå inte att vi kommer att återgå till att staten ska subventionera de studerandes resor vare sig i det här landet eller över sundet. Jag tror faktiskt att man måste hitta andra lösningar. Danskarna har ju redan ett subventionerat system inom landet. Det är det de funderar över om de ska kunna utveckla så att man ska kunna få den här subventionen när man reser över till Sverige också. Vi har ju avskaffat subventionen, och studerandeorganisationerna har själva förhandlat fram det här med, som jag sade, SJ och olika länstrafikbolag. Frågan är alltså inte beredd ännu. Arbetsgruppen har inte lagt fram några förslag till regeringen. Det behövs alltså inga nya utredningar, som ni vill ha här. Det pågår faktiskt. Dessutom tycker jag att det är fel synsätt ni har när ni tycker att vi också ska subventionera resorna för lärarna bara för att de ska vara lärare både i Sverige och Danmark.

Fru talman! I miljö och jordbruksutskottets betänkande 11 behandlas motioner som lyfter fram vissa forskningsprojekt med preciserade inriktningar och andra som gäller jordbrukets miljöfrågor, liksom en hel rad forskningsfrågor på livsmedelsindustrins område. Utskottet har hänvisat till att regeringen aviserat en ny forskningspolitisk proposition till i september månad innevarande år. Vi moderater har en rad motioner kring de områden som jag nämnde, men vi nöjer oss i dag med ett särskilt yttrande. Jag vill dock kommentera några frågor som jag ser som väldigt angelägna. Vi har tagit upp frågor kring functional foods. Svensk forskning och svensk livsmedelsindustri ligger väl till på detta område, men man känner sig handikappad när det gäller möjligheten att marknadsföra produkterna. Sverige borde snabbt, menar vi, ta ställning för ett enkelt men klart regelverk som hjälper den svenska livsmedelsindustrin till betydande möjligheter på en intressant och växande marknad. Nu är det tacksamt nog så att det efter några års diskuterande har getts ett regeringsuppdrag till Statens livsmedelsverk att efter samråd med Läkemedelsverket och Konsumentverket komma fram till ett förslag till lösningar med klara regler på området som skapar öppningar och, som vi hoppas, möjligheter. Vi har mot bakgrund av detta inte gått längre i det fallet. Men låt mig ändå slå fast vissa saker. Det behövs fördjupad forskning kring hur ämnen i vår mat påverkar hälsan och den mänskliga kroppen. Kunskapen om foderstater i animalieproduktionen tycks ofta vara större än kunskapen om hur vår egen mat påverkar oss. Forskning och utveckling av livsmedel med särskilda näringsegenskaper förtjänar särskild uppmärksamhet. Oklarheter i gränsdragningen mellan livsmedel och läkemedel när det gäller s.k. functional foods måste klaras ut. Det är först då som forskning och utveckling kring sådana kommer att kunna ta fart på allvar. Sverige ligger i frontlinjen på området, och det är därför allvarligt om vi tappar tempo. Det är faktiskt hög tid att snabbt komma vidare. Det gäller också för Sverige att i EU aktivera och intensifiera arbetet med att ta fram gemensamma regler för livsmedel av typ functional foods. För att inte bromsa den fria handeln över gränserna är det viktigt att länderna inom EU ges lika förutsättningar för dessa produkter. Olika nationella initiativ med hälsoargument i en rad europeiska länder hotar nu i stället att försvåra handeln över gränserna. Fru talman! Jag nöjer mig i dag med att yrka bifall till hemställan i betänkandet, men jag avser, som jag tidigare sade, återkomma i ärendet.

Fru talman! Jag hade glatt mig åt att konsumentministern skulle delta i denna debatt, men till min besvikelse ser jag att han inte är här. Vänsterpartiet anser att det konsumentpolitiska arbetet måste anpassas till de förändringar som har skett i och med den informationstekniska utvecklingen. I Sverige har vi en konsumentlagstiftning som i många avseenden skapar ett bra rättsligt skydd för konsumenterna. Dessutom ger lagstiftningen tydliga spelregler för näringsidkarna. Men det finns anledning att stärka konsumenternas möjligheter att hävda sina rättigheter även i IT-världen. Detta är inte minst viktigt i en samhällsutveckling där vi ser marknadsföring i nya former, som via elektronisk post. Spam, som är det engelska ordet för skräpreklam i form av massutskick av elektronisk post, är en ny form av direktreklam som har blivit ett växande internationellt problem. America Online, som är en av de större amerikanska Internetoperatörerna men som också har verksamhet i Sverige, uppger att ca 40 % av de 15 miljoner e-postmeddelanden som de dagligen hanterar är spam. Ungefär hälften av dessa, alltså 3 miljoner meddelanden per dag, är reklamerbjudanden om pornografi eller lotteri eller bli-rikerbjudanden. Då ställer jag mig frågan om vi vill ha en sådan utveckling i Sverige. Svaret är naturligtvis nej. I regeringens proposition, som en majoritet av utskottet ställt sig bakom, sägs att en opt in-lösning, dvs. att konsumenten måste ge sitt samtycke till reklam, inte skulle vara fruktbar då det, som det står i propositionen, " - skulle hämma den fortsatta utvecklingen på ett expansivt område". Denna inställning bygger på ett resonemang som inte tar hänsyn till den enskilda konsumenten. En kommunikationskanal kan ju bara vara användbar så länge som huvuddelen av kommunikationen är meningsfull. Det innebär följande: Ju större mängd störningar, desto mindre användbar blir kanalen. Jag menar att det blir mindre intressant att använda denna kanal om störningarna i form av reklam blir alltför påtagliga. Regeringens förslag kan alltså innebära att konsumenternas förtroende för e-handel skadas och det ganska allvarligt. Men nu villkorar regeringen sitt förslag genom att det ska upprättas ett spärregister dit man kan anmäla sig om man inte vill ha en viss reklam - en s.k. opt out-lösning. Men i dag finns det inget spärregister. Det register som regeringen och riksdagen ställer sig bakom utreds för närvarande av Konsumentverket. Man lägger fram ett lagförslag som villkoras av en utredning som kommer att redovisas i oktober i år, och lagen träder i kraft den 1 maj. Dessutom måste man som konsument ställa sig frågan hur många register man ska behöva anmäla sig till för att slippa oönskad reklam. I dag finns det ett, nämligen SPAR. Ett till är under uppbyggnad, och det är NIX-reklam. Nu ska man alltså behöva anmäla sig till ytterligare ett register. Det är inte utan att man tar sig för pannan, faktiskt. Enligt min mening löser inte ett register problemet för dem som inte vill ha reklam. Ett sådant register kommer oundvikligen att missbrukas av ett antal oseriösa företag och organisationer. Det kommer med stor sannolikhet att finnas några som tycker att registrets medlemmar är en extra intressant målgrupp. Hittills har det varit förenat med ganska mycket besvär för "spamare" att samla in e-postadresser. Men om det nu blir ett färdigt register är det bara att hämta ned detta register från nätet och sedan starta ett utskicksprogram. Seriösa företagare gör naturligtvis inte så, men tyvärr vimlar nätet av oseriösa lycksökare. Alltid kan man väl tjäna några tusenlappar på ett utskick, för det finns alltid någon som nappar på betet. Spam kan alltså vara lönsamt för den som inte har ett gott rykte att värna. Det EG-direktiv som ligger till grund för regeringens ställningstagande tar upp användningen av automatiska uppringningsautomater och telefax för reklam utifrån att detta skulle vara särskilt påträngande och dessutom innebära en kostnadsaspekt för den enskilde, vilket har gjort att man har valt opt inlösningen. Men här tycker jag att argumentationen brister påtagligt. Telefax, telefon och elektronisk post har såvitt jag vet slående likheter när det gäller påträngandegrad och kostnad för den enskilde. Det borde innebära att en opt in-lösning även är motiverad i fråga om elektronisk post och telefon. Dessutom finns det mycket som tyder på att den tekniska utvecklingen går mot minskad telefaxanvändning och en ökad användning av elektronisk post. Det tror jag att vi är överens om. Vänsterpartiet anser alltså att det ska göras samma bedömning av intrångsaspekten när det gäller obeställd reklam via elektronisk post och telefon som i fråga om oombedd telefaxreklam och automatiska uppringningssystem. Nu ser jag att konsumentministern har kommit. Om konsumentministern vill lyssna på mig ska jag passa på att säga att jag är oerhört förvånad och besviken över regeringens agerande, Lars-Erik Lövdén. Man har tillsatt en konsumentpolitisk kommitté som bl.a. ska lämna förslag om hur den framtida konsumentpolitiken ska kunna ge människor förutsättningar att känna sig trygga som konsumenter och ha ett starkt inflytande över sin vardagssituation. Därtill kommer att konsumentpolitiken kommer att vara en av regeringens profilfrågor under Sveriges ordförandeskap nästa år. Den som anser att hemmet bör vara en fredad zon och den som inte vill ha telefonreklam från Nisses livs om extrapris på smörgåsgurka ska stödja reservationerna 2 och 5, som jag på detta sätt yrkar bifall till. Avslutningsvis, fru talman, vill jag bara säga att jag känner en stark sympati för de motionärer som vill förbjuda könsdiskriminerande reklam. Men den frågan har varit uppe vid flera tillfällen i utskottet, och det finns ingen som helst tvekan om var utskottet står i den frågan. Ett enigt utskott anser att det är fullständigt oacceptabelt med reklam med inslag av diskriminering, i vilken form det än må vara. Men ett förbud kräver en grundlagsändring som skulle innebära inskränkningar i tryckfrihetens och yttrandefrihetens grundvalar, och en sådan är inte utskottet berett att göra. Det måste bli en sistahandslösning, tycker jag. Näringslivets Delegation för Marknadsrätt tillsatte för drygt ett år sedan en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att föreslå åtgärder för att stärka egenåtgärderna. Branschen är väl medveten om vad riksdagen tycker om könsdiskriminerande och schabloniserad reklam. Jag tycker därför att vi ska ge branschen en chans att bevisa att man faktiskt klarar av en självsanering.

Fru talman! I lagutskottets betänkande om obeställd reklam m.m. behandlas bl.a. regeringens förslag om ändring i 1995 års marknadsföringslag och 1991 Ett enigt lagutskott ställer sig bakom ändringsförslagen såvitt avser prisinformationslagen. I fråga om de föreslagna ändringarna i marknadsföringslagen råder det däremot delade meningar. Det är enligt regeringens bedömning närmast två EG-direktiv som föranleder ändringarna i marknadsföringslagen. Det är dels artikel 12 i teledataskyddsdirektivet, dels artikel 10 i distansavtalsdirektivet. Det gäller då främst frågan om hur man på lämpligaste sätt ska kunna värja sig mot icke beställd eller icke önskad reklam via elektronisk post. Man vill införa ett nytt andra stycke i 13 a § marknadsföringslagen, enligt vilket en näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på distans om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används. Därför föreslår man också att ett nationellt spärregister villkoras och inrättas i samverkan mellan Konsumentverket och näringslivet, där den som inte vill ha reklam via e-post får anteckna sig. S.k. spamming, dvs. att massutskick av reklam sänds ut via e-post, är ett fenomen som har blivit allt påtagligare i vår globala Internettid. För den som inte vill ha sådan obeställd eller oönskad reklam blir mottagandet onekligen till besvär och något som jag skulle vilja kalla för en digital plåga. Men, fru talman, det handlar om att rätt avväga det offentligas kontroll över den här trafiken men också individens frihet och näringslivets frihet att salu och marknadsföra sina produkter. Det är en grannlaga avvägning. Från moderat håll och från folkpartihåll har vi reserverat oss mot en ny lagstiftning i denna del, då vi menar att svensk lagstiftning genom den 11 § i personuppgiftslagen redan i huvudsak tillgodoser de krav som EG:s teledataskyddsdirektiv och distansavtalsdirektiv uppställer, nämligen att det ska röra sig om ett klart motsättande, som det heter, från konsumentens sida, t.ex. när det gäller direkt marknadsföring. En medlemsstat är inte slaviskt bunden av ett EG direktivs terminologi och systematik. Annan form och annat tillvägagångssätt kan väljas. Medlemsstaten är blott bunden till att sträva efter att uppnå det åsyftade resultatet. Vi menar alltså att personuppgiftslagens reglering i tillräcklig grad redan tillgodoser kraven på ett korrekt genomförande av de aktuella direktivbestämmelserna i svensk rätt. Den dubbelreglering som nu föreslås kan dessutom, som också Lagrådet har påpekat, leda till onödiga tillämpningsproblem. Om samtidig överträdelse av personuppgiftslagens 11 § och marknadsföringslagens 13 a § har skett kan kränkningsersättning under vissa villkor utgå enligt personuppgiftslagen men ej enligt marknadsföringslagen. Denna kollisionsfara anser dock utskottsmajoriteten inte är tillräcklig för att nu föranleda någon vidare åtgärd av riksdagen. Fru talman! I detta betänkande har vi i reservation 6 under mom. 6 också aktualiserat att statens personadressregister, det s.k. SPAR-registret, bör avvecklas, enär det enligt vår mening står i strid med grundtanken i EG:s dataskyddsdirektiv. Dess krav är nämligen att all behandling av personuppgifter ska ske efter på förhand bestämda ändamål. Men SPAR:s enda uppgift är just att förvalta personuppgifter utan närmare särskilt angivet ändamål. Vi har, fru talman, dessutom i ett särskilt yttrande berört de svårigheter som möter lagstiftaren när det gäller regleringen av trafiken på Internet, World Wide Web. Regeringen tycks själv vara medveten om problemet med att man ska kunna kräva konsumentgodkännande när det gäller den alltmer dominerande, internationella reklam som sänds via elektronisk post från och till adressater jordklotet runt. Vi menar att den snabba informationsteknologiska utvecklingen ofta kommer att lämna lagstiftaren på efterkälken men också fortlöpande frambringa sådana mjukvaruprogram som gör det möjligt för epostadressater att automatiskt filtrera bort viss icke önskad e-postreklam, t.ex. Därutöver menar vi också att det framgent är viktigt att näringslivets självsanering och egenåtgärdsprogram fungerar i enlighet med gällande rätt och de interna regler som t.ex. internationella handelskammaren har utfärdat för direktmarknadsföring och som kan anses utgöra en god affärssed inom näringslivet. En sådan ordning tycks för övrigt redan fungera ganska väl när det gäller möjligheterna att slippa vissa former av oadresserad tryckt reklam i brevlådan. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. Under förutsättning att majoriteten yrkar bifall till reservation nr 1 yrkar jag även bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till de gemensamma reservationerna från Vänsterpartiet och I propositionen Obeställd reklam m.m. som behandlas i betänkandet, som utgör grunden för vår debatt framläggs förslag avseende genomförande av EG-bestämmelser om s.k. obeställd reklam m.m. som finns fastlagda i två olika EG-direktiv. I propositionen föreslås hur reklam ska få sändas via olika telemedier. Detta ska då regleras genom ändringar i marknadsföringslagen. I propositionen tas också upp frågor om jämförande reklam, konsumentskydd i samband med prismärkning av varor samt frågan om det behövs särbestämmelser om aggressiv marknadsföring. Jag tänker i mitt anförande speciellt ägna mig åt en fråga som har varit svår att riktigt få grepp om, nämligen reklam via telemedier. Fru talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom regeringens förslag i propositionen i den del som avser att reklam ska få sändas via telefax och helautomatisk uppringningsanordning bara om konsumenten har gett sitt medgivande på förhand, vilket benämns opt-in-lösning. Andra marknadsföringsmetoder däremot, t.ex. via e-post, får enligt propositionen och lagutskottets majoritet användas om inte konsumenten tydligt motsatt sig detta i förväg, s.k. opt-outlösning. Vi kristdemokrater har - under behandlingen i lagutskottet, efter information och efter att ha lyssnat till olika parter i frågan - kommit till den uppfattningen att opt-in-lösningen i varje fall i nuläget är den bästa lösningen. Även i dessa fall ska alltså konsumenten på förfrågan ha gett sitt tillstånd för reklam i förhand, vilket innebär att konsumenten inte själv aktivt ska behöva vända sig till ett register och meddela vilka företags reklam eller vilken reklam man vill ha i sin e-postbrevlåda. I stället är det de reklamsändande företagen som genom att fråga konsumenten ska förvissa sig om ifall vederbörande vill ha reklamen. Vi tycker att det är viktigt att konsumenten, dvs. e-postmottagaren, på ett enkelt sätt ska kunna värja sig mot reklam som man inte önskar. Fru talman! Jag vill poängtera att frågan om reklam via e-post och liknande medier är oerhört svår och komplicerad av flera skäl. Jag ska nämna några. För det första är den tekniska utvecklingen på IT området så snabb att det som var ny teknik i går kan vara i det närmaste föråldrat i dag. Därför har nog utvecklingen på detta område redan i viss mån sprungit ifrån EG-direktivet. Men nu är det ju så att EG-direktivet ska implementeras, och då har vi att välja mellan opt-in och opt-out-lösning. För det andra är det oerhört svårt att överblicka de sammantagna konsekvenserna för konsumenterna - men också för reklamsändande företag, Internetoperatörer m.fl. - av den ena eller den andra lösningen. För det tredje är det inte heller lätt att förutse hur reklamsändare från andra länder såväl inom EU som utanför EU påverkas eller hur e-handeln kommer att påverkas. I den här som jag ser det mycket svåra valsituationen har vi kristdemokrater med stor öppenhet, som jag sade tidigare, försökt lyssna in olika aktörer och därefter bestämt oss för det alternativ som i dagsläget för oss synes vara det bästa. Jag vill därför referera något av vad en del aktörer sagt i den här frågan. följande: "Det blir inget förbud mot reklamutskick per e-post trots samstämmiga förslag från Konsumentrådet, Konsumentverket och departement. Tvärtemot experternas rekommendationer har regeringen beslutat att gå på näringslivets linje om att tillåta epostreklam till privatpersoner. För att slippa få epostreklam tvingas konsumenten aktivt anmäla sig till ett särskilt register." Konsumentrådet hänvisar också till att flera länder i Europa redan infört förbud mot epostreklam som skickas ut utan konsumenternas godkännande. Det gäller Finland, Tyskland, Italien och Den s.k. Internetombudsmannen, talesmannen i konsumentorganisationen för Internetrelaterade frågor, framhöll vid uppvaktningen i utskottet bl.a. att det i USA, där e-handeln är mera utbredd än i Europa, finns ett stort misstroende mot opt-out-lösningen. Han menade också att av de två föreslagna lösningarna är opt-in en för alla parter bättre lösning än vad opt-out är. Tele 2:s företrädare har bl.a. sagt: En opt-inlösning skulle ge möjligheter för operatörerna på Internet att stänga av reklam, vilket skulle vara svårare med opt-out-lösningen. Fru talman! Det här var några viktiga synpunkter från viktiga parter med stort intresse i den här frågan. När vi kristdemokrater försökt sammanväga olika för respektive nackdelar med den ena eller den andra lösningen för e-postreklam har vi kommit fram till att vi i likhet med Vänsterpartiets motionsyrkande vill föreslå opt-in-lösningen också för reklam med hjälp av dessa typer av telemedier, t.ex. e-post.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar ett ganska alldagligt direktiv, med ett alldagligt genomförande. Egentligen är det inte så mycket att orda om. I all huvudsak har jag och Centerpartiet inga invändningar mot betänkandet och förslagen i sig. Möjligen kan noteras att det är en något otymplig och byråkratisk metod med spärregister och fler åtaganden för statliga myndigheter, men inte heller det är en särskilt avgörande invändning. Det finns emellertid problem, som uppmärksammades ordentligt först då propositionen behandlades i utskottet och genom de uppvaktningar som förekom då. Det handlar om e-post och massutskick på elektronisk väg, som flera talare redan har varit inne på i debatten. Spamming är ordet för detta. Spamming har därmed blivit ytterligare ett nytt ord i riksdagsarbetet. Jag kommer i fortsättningen att uppehålla mig vid det begreppet. Regeringen väljer alltså i propositionen att även obeställd e-post ska omfattas av lagstiftningen, som innebär en s.k. opt-out, dvs. att den som inte vill ha reklam ska anmäla detta till ett spärregister. Så långt är ju allt gott och väl. Problemet är, fru talman, att man genom en sådan lagstiftning implicit talar om att det är helt i sin ordning att skicka reklam till dem som inte sagt ifrån på förhand. Eftersom man kan befara att ganska få kommer att uppmärksamma möjligheten att spärra post får vi utgå från att de flesta gör som i dag: muttrar och raderar ovälkommen e-post. Det är väl ett känt begrepp även i det här huset. För konsumenten kan möjligen detta fungera, men för operatörerna riskerar det att ställa till med stora problem. Spamming är ett ämne som upptar mycket av operatörernas intresse i dag. Massutskicken tar resurser i anspråk - stora resurser - både i form av datorer och nätkapacitet, och kostar därmed stora summor pengar. Visserligen sprids dessa kostnader på många, och ett e-mejl kostar i det närmaste ingenting, men nästan ingenting gånger miljoner blir en hel del. Svenska operatörer samarbetar med andra för att hindra spamming. Man stänger av dem som bryter mot uppförandereglerna och försöker med alla medel begränsa de stora sändningarna. Skulle nu svenska operatörer genom lagändringen förhindras att arbeta för att stoppa spamming får vi först och främst ett problem i Sverige, som ju riskerar att bli ett eldorado för dem som vill missbruka de fantastiska möjligheterna. Men vi riskerar ett ännu större problem, nämligen att svenska operatörer gör sig omöjliga i kontakterna med andra. Om våra operatörer tvingas släppa igenom skräp och slussa det vidare till andra blir de internationella operatörerna - med all rätta, vill jag säga - förmodligen ganska upprörda. I förlängningen kan detta leda till att de internationella operatörer vi i dag har samtrafik med hotar att stänga av hela eller delar av Sverige från samtrafiken. Under alla omständigheter lär det leda till försämrade relationer operatörerna emellan. Nu finns det inte något lätt sätt att lösa problemet. Jag påstår inte det. Jag tror inte att en opt in-lag skulle vara en lösning. Som utskottet konstaterar är det i mångt och mycket ett internationellt problem. Ett opt in-register skulle riskera att hämma även välkommen reklam och det skulle leda till gränsdragningsproblem. I förlängningen skulle det kunna bli en hämsko på innovationer inom digital kommunikation. Dessutom skulle förmodligen problemen med massutskicken bestå, eftersom det är sällan som de som spammar i dag bryr sig om att inhämta tillstånd. Tvärtom är det en evig dragkamp mellan dem som spammar och operatörerna. Fru talman! Jag kan bara beklaga att problemet inte tydligare uppmärksammats innan propositionen började behandlas och att det därför saknas yrkanden som bättre skulle kunna användas för att komma till rätta med problemet än det regeringen nu föreslår. I viss utsträckning handlar det naturligtvis om att underlätta självsanering i branschen. Operatörerna är allierade i detta arbete, och det är tråkigt att vi nu får en lag som riskerar att försvåra detta arbete. Även om EU ställer kravet på oss tycker jag att det hade varit värt att pröva en lösning i första hand byggd på ett utökat ansvar inom branschen. Nu får vi inte det. Vi får en lag som säger att även obeställd epost ska omfattas och som alltså innebär att den som inte vill ha reklam som jag sade ska anmäla detta till ett spärregister. Det innebär indirekt att det är helt i sin ordning att skicka reklam till dem som inte har sagt ifrån på förhand. Det är inte tillfredsställande. Jag vill därför med kraft inskärpa nödvändigheten av att regering och riksdag noga följer utvecklingen. Jag förutsätter att så sker och att regeringen visar en beredskap att snabbt gripa in om lagstiftningen leder till just sådana oönskade konsekvenser som jag har tagit upp i mitt anförande. Fru talman! Med det sagda som momentum har jag inga andra yrkanden än bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Agne Hansson vad Centerpartiet egentligen menar i det särskilda yttrandet, som Agne Hansson också tog upp i sitt anförande. Ni säger att ni avstår från att reservera er på grund av EU-regleringen och att det saknas motionsyrkanden som presenterar ett godtagbart alternativ till regeringens förslag. Jag tycker att det skulle vara intressant att veta vad ni har för alternativ. Om ni är tveksamma till regeringens förslag och de motionsyrkanden som finns inte heller tillfredsställer kanske ni har ett tredje alternativ som jag skulle tycka var intressant att känna till. EG-direktivet är ju ett minimidirektiv, vilket tillåter ett högre konsumentskydd i det här fallet. Har ni ett tredje alternativ?
Fru talman! Det är, som har sagts här, en utveckling som går väldigt snabbt. Det vi helst hade sett, betrakta det gärna som ett tredje alternativ, hade varit att få en sådan tingens ordning till stånd att man kunde få en självsanering inom branschen utan tvingande lagstiftning. Det var den vägen som jag anvisade här. Det är den väg som vi har anvisat i det särskilda yttrandet. Det är riktigt som Tanja Linderborg säger att vi inte har sett något annat självklart alternativ ställt mot propositionen. Med de reservationer och de understrykningar jag har gjort om att noga följa utvecklingen och vara observant på den har vi tvingats acceptera det förslag som föreligger.
Fru talman! Tack, för svaret. Då konstaterar jag att Centerpartiets tredje alternativ skulle vara självsanering. Eftersom det nu tydligen finns ett stöd för den här propositionen får jag naturligtvis instämma i att man får önska att det går mot den utvecklingen. Jag vill också passa på att säga att jag instämmer i det Agne Hansson sade när det gäller vikten av att regering och riksdag oerhört noggrant följer den här utvecklingen. Men jag måste ändå säga att jag alltid har betraktat Centerpartiet som ett mycket konsumentvänligt parti. Men här har ni uppenbarligen ställt er på näringsidkarnas sida mot en enad konsumentrörelse, mot Konsumentverket, mot Internetombudsmannen och mot ett antal nätverksoperatörer.
Fru talman! Jag hoppas att Tanja Linderborg kan fortsätta att betrakta Centerpartiet som ett konsumentvänligt parti. Jag kan inte se så stora motsättningar i det här fallet. Den lösning som vi eftersträvar, när vi inte sett en hundraprocentigt bra lösning i förslaget, är ett konsumentvänligt alternativ. Ett tryck på branschen till självsanering gynnar också konsumenterna i förlängningen.

Fru talman! I dag kommer världshandeln hem till konsumenten, och vi kan handla vid köksbordet utan att behöva resa och personligen besöka inköpsstället. Det ger oss nya oanade möjligheter, men innebär också ökade risker för felköp. Det har i flera undersökningar visat sig dels att det är svårt att jämföra priserna mellan butik och näthandel, dels att det inte alltid är billigare att handla på nätet. Priserna tycks vara lägre i de renodlade nätbutikerna än i de som bara har näthandel som komplement. Det innebär att konkurrensen ökar och att vi på sikt kan få ett ökat utbud och lägre priser. De nya sätten att handla kräver ett starkt konsumentskydd och anpassning av lagar och regler. I dag går utvecklingen fort i databranschen, ibland så fort att lagstiftningen inte hinner med. Vi står inför en utveckling som vi inte kan förutse. Det är både spännande och oroande. Handeln på Internet är inte stor i Sverige ännu. Men den kommer fort. De snabba förändringarna gör att det är svårare att vara konsument i dag. För att konsumenterna ska känna sig trygga att handla via nätet krävs ett bra och tydligt konsumentskydd. Annars kommer konsumenterna med all säkerhet att använda sin konsumentmakt och avstå från denna nya handelsplats. I dag behandlar vi en proposition om obeställd reklam samt några motioner från den allmänna motionstiden. Propositionen är ett led i anpassningen av våra lagar till EU. Med obeställd reklam avses reklam eller annan marknadsföring som förs vidare till mottagaren utan att denne bett att få reklamen, dvs. på samma sätt som vi får reklam hem i brevlådan. Lagförslaget om obeställd reklam syftar till att införliva två EU-direktiv i svensk lagstiftning. Till betänkandet finns åtta reservationer fogade. Folkpartiet handlar om direktivens genomförande. Moderaterna och Folkpartiet anser att personuppgiftslagen redan täcker det som upptas i direktiven. Men syftet med att anta EU-direktiven är att genomföra de bestämmelser som finns i artikel 10, distansavtalsdirektivet, och i artikel 12, teledataskyddsdirektivet. Avsikten med bestämmelserna i teledataskyddsdirektivet är att precisera och komplettera bestämmelserna i EG-direktiv 95 EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Utskottet anser att om direktiven ska genomföras på ett riktigt sätt är de föreslagna åtgärderna nödvändiga. Vi anser inte att personuppgiftslagen reglerar användningen av olika tekniska metoder för distanskommunikation vid marknadsföring och inte heller, som reservanterna anser, att detta är en dubbelreglering. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservanterna är oroliga för vad som kommer att hända om reklamen på Internet växer i omfattning. Regeringen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att komma med förslag på ett register dit de som inte vill ha reklam på nätet kan vända sig. Majoriteten anser att åtminstone tills vidare är detta tillräckligt. Man följer noggrant utvecklingen. Utvecklingen går fort, och exakt vad som kommer att hända kan vi bara spekulera om. Det stora "reklamhotet" verkar komma från USA. Den reklamen kan vi inte stoppa med ett opt-in-system. Där kan filter och sorteringssystem kanske hjälpa oss att begränsa reklamen till den som efterfrågar den. Det är viktigt att bevaka utvecklingen av Internetreklam noga och på alla sätt bidra till att stödja den tekniska utvecklingen så att det hela tiden utvecklas nya metoder som kan stoppa reklamen för den som inte önskar reklam på nätet. Som jag tidigare har sagt föreslår regeringen att ett register tas fram i samarbete med näringslivet och där konsumenten får anmäla om man inte vill ha reklam på nätet. Regeringen kommer också att följa den tekniska och kommersiella utvecklingen, men också lagstiftningen i övriga Europa och globalt, samt återkomma om nya förändringar behövs i den svenska lagstiftningen. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 2. När det gäller reservation nr 3 av moderaterna, som gäller införandet av direktiven ur marknadsföringslagens synpunkt, anser vi socialdemokrater återigen att personuppgiftslagen inte är tillräcklig för att genomföra direktivet korrekt. I reservation nr 6 av moderaterna, med Stig Rindborg i spetsen, anser man att statens adressregister, SPAR, ska avvecklas för att det står i strid med dataskyddsdirektivets grundtanke. Liknande yrkanden har varit uppe tidigare, och samma motiveringar gäller - då som nu. KU uttalade då att registret inte strider mot dataskyddsdirektivet och att det har en viktig samhällsfunktion att fylla. Registret betjänar polisen, tullen, CSN, Centrala studiemedelsnämnden, m.fl. dygnet runt. Som en biprodukt säljer registret adressuppgifter till näringslivet. Lagutskottet instämmer med KU att SPAR-registret fyller en viktig samhällsfunktion. Därmed yrkar jag avslag på den reservationen. Tanja Linderborg har berört frågan, och den var uppe förra året. Vi fick då en redovisning av Marknadsetiska rådet och Näringslivets etiska råd. Vi fick då reda på att i Norge, som har en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, finns det inte fler fällande domar än vad vi har med ett frivilligt system. Det ser jag som att egenåtgärderna i Sverige är lika verkningsfulla som lagstiftningen i Norge. Jag drar också slutsatsen att vi måste använda andra medel, t.ex. konsumentmakt, för att komma vidare. Vi är helt överens om att vi inte vill ha den könsdiskriminerande reklamen. Tänk om vi bojkottade alla som skickar ut den reklamen - vilken effekt skulle vi då inte kunna uppnå! När det var mycket blekmedel i blöjorna eller toalettpapper med blommor och blekmedel slutade konsumenterna att köpa dessa varor. De slutade att tillverkas. I dag köper vi en annan typ av dessa varor - åtminstone en majoritet av befolkningen. Låt oss använda denna konsumentmakt även när det gäller könsdiskriminerande reklam. Utskottet vet att det pågår ett arbete för att stärka egenåtgärderna. Branschen är inte heller nöjd. Det arbetet kommer att redovisas i vår. Maria Narti, Folkpartiet. Hon tar upp frågan om marknadsföring med folkhälsoargument. Utskottet anser, precis som motionären, att frågan är viktig. Men denna marknadsföring omfattas i dag av marknadsföringslagen, och det ställs särskilt höga krav på marknadsföring som riktas mot sjuka personer eller personer med nedsatt hälsa. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer frågan. Fru talman! Med det anförda vill jag avsluta med att yrka bifall till propositionen och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Marianne Carlström nämnde att vi måste använda konsumentmakt. Det tycker jag också är väldigt viktigt. Det har visat sig att vi konsumenter kan åstadkomma underverk. Men om vi använder vår konsumentmakt i protest mot det som Henrik S Järrel kallade med ett kul uttryck IT-terror, innebär det att e-handeln kommer till skada - den som så många vill utveckla. Hur ser Marianne Carlström på den farhågan i användandet av konsumentmakten, i besvikelser över all den reklam som kommer att skölja över oss?
Fru talman! Jag ser ett utmärkt tillfälle för handeln att ta till sig detta. Om man vill sälja på nätet, går det inte om man inte gör det på ett sätt som konsumenten kan acceptera och ställer upp på. Jag är övertygad om att det är därför vi i dag inte har särskilt stor Internethandel i Sverige. Jag vet också att många i USA inte heller våga handla på nätet. Det är problem med konsumentlagstiftningen, skyddet, reklamationer osv. Likadant är det med att uppge nummer på kontokort. En seriös handlare har seriös reklam. Konsumenterna vill ju ändå ha information. Jag tror inte att detta rätt använt blir något problem.
Fru talman! Då fick vi bekräftat att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet tycker att förslaget är bra. Det är inte någon större fara att vi får direktreklam i våra burkar och på våra mobiltelefoner. Jag beklagar det. Jag är övertygad om att en opt-inlösning inte löser hela problemet, men den ger ett högre konsumentskydd. Jag skulle vara intresserad av att veta hur ni i den socialdemokratiska riksdagsgruppen ser på detta faktum att lagen träder i kraft om fem sex veckor utan att det kommer att säkerställas att det faktiskt finns ett register. Konsumentverket ska redovisa i oktober. Sedan kan det dröja kanske ytterligare ett år innan vi de facto har ett register. Hur har ni resonerat där?
Fru talman! Självklart hade det varit bra om vi hade haft ett register redan. Nu finns det inte. Med hänsyn till att e-handeln inte är så stor i dag tror jag inte att det ska bli något problem. Men vi bland socialdemokraterna har farhågor för utvecklingen som vi, lika lite som någon annan, inte kan förutse. Visst ser vi att utvecklingen kan springa ifrån oss.
Fru talman! Jag ska bara lite kommentera detta med konsumentmakt och konsumentvänligt parti. Jag vill påstå att vi moderater - och jag tror att jag kan tala också för Folkpartiet, även om dess representant händelsevis inte är här i kammaren - också är konsumentvänliga och gärna vill tillerkänna konsumenten makt. Men skillnaden mellan oss och socialdemokraterna och Vänsterpartiet kanske ligger däri att vi tilltror den enskilde konsumenten just större bedömningsförmåga och egen förmåga att fatta beslut om vad han eller hon ska göra och inte göra, konsumera och inte konsumera än vad de här partierna gör som mycket hårt vill reglera och bygga upp, som man säger, en aktiv konsumentpolitik. Vi vill hellre ha frivilliga konsumenter i samverkan än bara en statlig organisation som heter Konsumentverket som sysslar med detta. Detta om detta. Sedan vill jag till Marianne Carlström säga att visst, vi hade synpunkter på personuppgiftslagen när den infördes. Det finns brister i den. Men de flesta bristerna ligger i själva direktivet, och vi menar att EG-direktivet som sådant borde ändras. Till följd av detta har personuppgiftslagen fått en lite olycklig utformning, tycker vi moderater. Men vi hävdar att när vi nu har denna lag och § 11, som repellerar till frågan om möjligheten att avsäga sig icke beställd reklam eller marknadsföring, är detta tillfyllest för att reglera denna verksamhet. Dessutom uppstår, som jag sade i mitt inledningsanförande, kollissionsfara mellan marknadsföringslagen i denna del och personuppgiftslagen i den andra. Tolkningssvårigheter kan inträffa.
Fru talman! Man kan naturligtvis diskutera vem som är mest konsumentvänlig. Jag håller ju på att mitt parti är det, och jag förstår att Henrik Järrel håller på sitt. Men finns det någonting i denna lagstiftning eller i annan konsumentlagstiftning som tar bort konsumentens fria val? Jag är övertygad om att konsumenterna har större möjligheter att träffa fria val om de har ett konsumentskydd. Dessutom innebär den rådgivning som vi tycker är så viktig, konsumentrådgivningen, att man faktiskt, eftersom det är svårt att vara konsument i dagens samhälle, först kan få råd. Men det är ju råd man vill ha och sedan träffar man valet själv. Så nog är vi konsumentvänliga, och det tycker jag också att den här lagstiftningen är. När det sedan gäller er reservation och huruvida marknadsföringslagen krockar med personuppgiftslagen håller jag fast vid att om vi ska införliva lagen på ett korrekt sätt, vilket är vårt mål, ska vi anta den här lagstiftningen och inte Henrik Järrels förslag.
Fru talman! Konsumentvänligheten kan vi naturligtvis tala länge och väl om. Jag försökte antyda att vi tror på frivilliga konsumenter i samverkan och mindre på statliga dekret, fingervisningar och vägvisningar hit och dit. Visst, det är bra att det finns information som man kan ta del av, men den behöver ju inte ensidigt komma från ett håll, utan den kan komma från flera håll. Och konsumenter är, enligt vår mening, mycket kapabla att träffa avgöranden ur ett rikt utbud. Jag håller med Marianne Carlström om att mångfalden försvårar urvalet, men enfalden är ännu värre. Vi ska ha flera aktörer även på konsumentpolitikens område.
Fru talman! Jag kan inte påminna mig att vi socialdemokrater någon gång har varit emot frivilliga konsumentorganisationer. Det är dessutom så att de får statligt stöd, och det kan de säkert behöva, speciellt i uppbyggnadsskedet. Vi har alltså inget emot frivilliga konsumentorganisationer. Men vi tycker att Konsumentverket gör en bra insats. Det handlar om ett konsumentskydd och inte om att ta över konsumenternas fria val. Det skulle vara roligt att någon gång få höra vad det är som är så stötande med Konsumentverket och med fingervisningar, som Henrik Järrel talade om. Vad är det för fingervisningar? Jag skulle gärna vilja veta vad han menade, så att jag kunde försvara dem mer i detalj.
Fru talman! Det gäller i denna svåra fråga att väga olika parters intressen mot varandra. Jag ska då börja med konsumenternas intresse. Konsumentrådet har ju avstyrkt en opt out-lösning när det gäller e-postreklamen. De tycker alltså att man ska vara tvingad att vända sig till ett spärregister - ett register som inte finns i dag. Utvecklingen går så fort på det här området att det mycket väl kan komma nya lösningar inom inte alltför lång tid som är bättre än de som finns i dag. Då kanske man har gjort ett register som man egentligen inte behöver. Det är flera länder som redan har antagit opt inlösningen. Vore det då inte bra om man hade någotsånär samsyn i fler länder och att Sverige var med där? När det gäller den andra sidan, e-handeln, vill jag bara referera till vad Internetombudsmannen har sagt, nämligen att opt out-systemet har haft negativ inverkan på e-handelns utveckling i USA. Borde man inte dra viss lärdom av detta?
Fru talman! Om det är så i USA kanske handeln i USA skulle dra lärdom av det. Det tycker jag skulle ha varit väldigt bra. Trots allt är väl det största hotet även för oss i Sverige i dag handeln från USA, och mot den hade vi inte skyddat oss med den lagstiftning som Kjell Eldensjö förespråkar. Den lagstiftning som vi förespråkar innebär ett register. Kjell Eldensjö säger att det kanske kan bli inaktuellt. Ja, men den risken är vi beredda att ta. Det kan ju inte skada att upprätta ett register som får verka ett tag och det sedan blir självsanering eller att vi får tillgripa annan lagstiftning. Vi har ju också sagt att utskottet och regeringen ska bevaka denna fråga och återkomma om och när det finns behov.
Fru talman! När det gäller opt in-lösningar har Internetoperatörerna sagt att det är lättare för dem att avstänga människor som missbrukar detta när det gäller opt in än när det gäller opt out.
Fru talman! Ja, det är vad de säger, och de är tekniker. Det är möjligt att det ligger något i det. Det kan jag inte bedöma. Men vi har trots allt fastnat för opt out-lösningen och stöder regeringens förslag, och det gör en majoritet av utskottet. Sedan får vi bevaka frågan och se vad som händer i framtiden.

Fru talman! Dagens konsumenter har tillgång till en nästan obegränsad mängd varor och tjänster på en världsomfattande marknad. Den som ger sig ut på Internet kan surfa in på e-handelsbutiker och ehandelsmarknader för allsköns produkter över hela jorden. Stormarknadsbegreppet håller därmed på att få en helt ny innebörd. Det nya IT-samhället har redan haft, och kommer att få, en omvälvande inverkan på oss konsumenter. I bästa fall innebär det ökad valfrihet, bättre produkter och lägre priser. Men vi ska inte blunda för att den här utvecklingen också kan innebära problem och risker för många konsumenter. Det gäller t.ex. rättssäkerhetsaspekter vid e-handel, tillgänglighetsfrågor, leveranssäkerhet, kvalitetsfrågor m.m. För att möta alla de nya möjligheter och problem som det nya informationssamhället för med sig måste vi anpassa vår lagstiftning till det nya. Eftersom det rör sig om en internationell utveckling, är det också naturligt att vi måste arbeta med frågorna i ett internationellt perspektiv för att åstadkomma regler som har internationell verkan. Som EU-medlemmar är det naturligt att vi intensifierar vårt arbete inom ramen för vårt EU-samarbete. Men det räcker inte. Vi måste också arbeta inom andra internationella sammanslutningar i syfte att säkra konsumenternas trygghet och rättigheter i det nya informations och konsumtionssamhället. Fru talman! I den proposition som nu behandlas av kammaren tar regeringen upp några av de frågor som konsumenten möter i samband med nyttjande av den nya tekniken på den nya marknaden. Regler om obeställd reklam tas upp i flera EU-direktiv, dels i telekommunikationsdirektivet, dels i distansavtalsdirektivet. Det är regler som vi nu föreslår ska införas i vår svenska lagstiftning. I propositionen föreslår vi att man inför en ny paragraf om obeställd reklam i marknadsföringslagen som innebär att en näringsidkare i marknadsföring till en fysisk person får använda telefax eller olika typer av uppringningsautomater bara om den fysiska personen har samtyckt till det i förhand. När det gäller marknadsföring via telefon finns ett spärregister, NIX-telefon, som ska vara i kraft den 1 maj 2000. Till detta spärregister kan enskilda personer anmäla att de inte önskar sådan reklam. Regleringen innebär att det blir förbjudet att marknadsföra sig via telefon om mottagaren har anmält till registret att han eller hon inte önskar någon reklam. Registret drivs av näringslivet, och reglerna för registret har bestämts i samråd med Konsumentverket. När det gäller obeställd e-postreklam har det under senare tid förts en ganska omfattande debatt. Debatten har främst gällt vilken metod som ska väljas för att ge konsumenten möjlighet att säga om han eller hon vill eller inte vill ha sådan reklam. Valet står i princip mellan om konsumenten i förväg ska ha givit sitt godkännande, en s.k. opt-in-lösning, eller om konsumenten ska kunna anmäla till någon form av spärregister att hon eller han inte vill ha epostreklam. en s.k. opt-out-lösning. Enligt EG direktivet kan man välja endera av de två metoderna. Några länder, däribland Finland, har bestämt sig för ett opt-in-alternativ. Den svenska regeringen har fastnat för en annan utväg. IT är i stark utveckling. De möjligheter som den nya informationstekniken har verkar nästan oändliga. Det är en mycket dynamisk utvecklingsperiod, och Sverige och svenska företag befinner sig i frontlinjen. Det ger Sverige och svenska konsumenter en fördel. Men utvecklingen är, som jag sade tidigare, inte enbart positiv. Tillgängligheten och rättstryggheten är några av de problem som vi måste uppmärksamma. Men när vi gör det gäller att se till att vi behåller fördelarna. Lägre priser och ökat utbud är bra för konsumenterna. Information och reklam är ett naturligt sätt för producenter av varor och tjänster att komma i kontakt med konsumenterna. Det är också viktigt när vi försöker komma åt avarter på det här området att vi ser till att åtgärderna inte är av sådant slag att de missgynnar svenska konsumenter och producenter i förhållande till andra länder. För den här nya tekniken innebär i hög grad ett nationsöverskridande i fråga om handel och reklam. Vi måste ha rimliga möjligheter att kontrollera att de åtgärder vi vidtar efterlevs. Även om möjligheterna är enorma är fortfarande e-handel och e-postreklam till svenska konsumenter en relativt liten verksamhet. Vi har därför fortfarande tid på oss att överväga olika metoder för att se till att de svenska konsumenterna får så stor nytta som möjligt av den nya informationstekniken samtidigt som vi kan hålla en hög konsumentskyddsnivå. Vi har därför valt att undersöka vägen över en opt-out-lösning. Det finns i dagsläget inget nationellt sprärregister för e-postreklam. Regeringen har därför givit Konsumentverket i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt spärregister dit fysiska personer kan anmäla att de önskar avböja reklam via e-post. NIX-telefon kan tjäna som en förebild för ett register för obeställd e-postreklam administrerat och finansierat av näringslivet självt. Jag räknar med att det ska vara möjligt att redovisa ett sådant system för riksdagen inom ett år.

Men vi kommer också naturligtvis att följa utvecklingen i andra avseenden. Skulle det inte fungera med ett sådant här NIX-system för epostreklam, och skulle vi få en utveckling som går snabbare och som innebär stora problem, så är vi naturligtvis beredda att återkomma till riksdagen med ytterligare lagstiftningsåtgärder. Fru talman! I propositionen föreslås också att marknadsföringslagen kompletteras med uttryckliga bestämmelser om jämförande reklam. Förslaget är en anpassning till motsvarande kompletteringar som har gjorts av EG-direktivet om vilseledande reklam. Det materiella innehållet i de förslagna nya bestämmelserna motsvarar i allt väsentligt vad som gäller redan i gällande rätt. Den ändring som förelås i prisinformationslagen är en anpassning till EG-direktiv om prismärkning och innebär endast en begränsad utvidgning av lagens tillämpningsområde genom att lagen tillämpas på produkter och inte som nu enbart på varor och tjänster. Därmed omfattas även andra nyttigheter, som t.ex. elektricitet. I propositionen föreslås också en skyldighet att ange försäljningspris och jämförpris på alla produkter samt hur prisangivelsen tydligt ska anges. Fru talman! Med det här har jag redovisat regeringens ställningstagande i denna fråga, huvudfrågan i detta ärende som handlar om e-postreklamen. Det är en utomordentligt komplicerad fråga, och en fråga som inte är alldeles enkel att lösa på ett tillfredsställande sätt, särskilt i det internationella perspektiv som det här handlar om.

Fru talman! I det EG-direktiv som vi behandlar i dag har man ju när det gäller telefax och automatisk uppringning valt en opt-in-lösning. Det har man gjort av det skälet att det skulle vara påträngande och att det skulle vara förenat med kostnader. Men jag skulle så gärna vilja att statsrådet Lövdén förklarade en sak för mig. Vad är det för skillnad mellan telefon och elektronisk post? För de flesta människor är det ju ändå så att när man kopplar upp sig mot ett modem för att man behöver använda sin dator eller ska läsa av sin post har man massor av sådan här skräpreklam. Det är ju också förenat med kostnad varje gång jag ska sudda ut det här. Likadant är det när det gäller mobiltelefoner. Jag kan berätta att jag i förra veckan träffade en person som bor i Lars-Erik Lövdéns valkrets som hade varit på sammanträde och haft sin telefon avslagen. När sammanträdet tog slut slog han på den, för han väntade ett viktigt samtal. Det kom ett blipp som sade: Du har ett meddelande, läs meddelandet. Vad var det han hade för meddelande? Jo, det var reklam. Det var också förenat med en kostnad för den här personen.
Fru talman! Det finns ju en avgörande komplikation i sammanhanget. Det är den internationella prägel som finns på e-postreklamen. Det stora problem som har diskuterats intensivt under senare tid är spamming. Mycket av denna kommer från USA. Det är därifrån den stora mängden e-postreklam kommer när det gäller spamming. Denna internationalisering gör det svårt att hitta ett system som verkligen ger skydd mot i första hand den gränsöverskridande epostreklamen. Det är en komplikation i sammanhanget som vi inte ska bortse från. Samma komplikation har vi inte i fråga om telefax, om jag uttrycker det på det sättet. Vi har alltså valt opt-out-lösningen för att pröva om det är en framkomlig väg, också för att vi inte med en opt-in-lösning ska få konkurrensfördelar för utländska företag gentemot svenska och hämma den tekniska utvecklingen i Sverige på ett väldigt expansivt område där vi ligger i frontlinjen. Som jag sade i mitt anförande är det samtidigt väldigt viktigt vi följer utvecklingen noga och att vi jobbar på den internationella arenan för att få ett regelverk som kanske ger ett bättre skydd. Jag skulle gärna vilja se en möjlighet till en opt-out-lösning som gäller internationellt.
Fru talman! Jag är glad över de försäkringar, som jag ändå uppfattade att det är, från Lars-Erik Lövdén att han kommer att följa den här frågan väldigt noga och även är beredd att jobba internationellt. Om jag har förstått det hela rätt så tror jag att det var ministerns mening att propositionen i dess helhet skulle bygga på den promemoria som kom hösten 1999, där man förordar en opt-in-lösning och som stöds av en samlad konsumentrörelse. Jag är lite nyfiken och skulle vilja veta vad det var som inträffade i sista stund och som gjorde att ni valde en opt-out-lösning i stället.
Fru talman! Jag står självklart bakom propositionen. Vi har ju berett den här frågan ganska noggrant i Regeringskansliet och stannat för den här lösningen initialt för att se om det är möjligt att nå fram den här vägen. Samtidigt markerar vi väldigt tydligt i propositionen att vi kommer att följa utvecklingen väldigt noga. Och det försäkrar jag Tanja Linderborg att vi kommer att göra för att se till att vi kan upprätthålla ett tillfredsställande konsumentskydd. Nu är det inte bara möjligheten att avböja reklam som har betydelse för att säkra ett bra konsumentskydd när det gäller e-handeln.

Det är alltså inte bara i fråga om möjligheten att avstå från reklam som vi måste stärka konsumentskyddet när det gäller e-handeln utan det gäller en rad andra områden. Och det arbetet måste bedrivas internationellt, så att vi får ett gemensamt regelverk.
Fru talman! Jag är också nöjd med att statsrådet nu säger att han ska följa den här frågan mycket noga och komma tillbaka till riksdagen om det skulle visa sig att det här inte håller. Därmed har jag delvis fått svar på det jag frågade om i mitt anförande. Jag skulle också vilja återvända till konsumentpolitiken, eftersom jag också har uppfattat regeringen som konsumentvänlig i det här sammanhanget, och återkomma till min fråga om spamming. De svenska operatörerna förhindras genom denna lagändring att arbeta för att stoppa sådan här spamming. Då får vi ett problem med missbruk och riskerar att svämmas över av dessa sändningar i e-posten. Gynnar det konsumenterna? Det andra problemet, som är ännu mer allvarligt, är att när de internationella operatörerna får släppa igenom allting tvingas kanske de svenska operatörerna att bli avstängda från detta internationella system. Inte gynnar väl heller det konsumenterna? Detta har ju att göra med just det som statsrådet sade om tillgänglighet. Det är också en konsumentpolitisk fråga. Jag vill höra statsrådets syn på detta konsumentpolitiska perspektiv. Om detta visar sig bli följden, kan ministern då tänka sig att man hittar en annan lösning? Jag har förstått att det låg i mitt besked om den frivilliga och självsanerande lösningen inom branschen i det fallet.
Fru talman! I dag har vi ju en oreglerad situation. Det som föreslås i lagstiftningen är ju en förbättring av konsumenternas skydd när det gäller möjligheten att avstå från reklam. I dag är detta område helt oreglerat. I propositionen ger vi klart uttryck för att detta innefattar även den frågeställning som Agne Hansson tog upp. Vi säger i propositionen att vi noga kommer att följa utvecklingen på området. Skulle det visa sig att utvecklingen går i en riktning mot följder som är negativa för konsumenterna eller att det förutskickade spärregistret bedöms sakna utsikter att bli genomfört på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är regeringen beredd att initiera andra lagstiftningsåtgärder som kan anses nödvändiga. Det innefattar ju också den frågeställning som Agne Hansson nu tar upp i sin replik.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att jag är glad över att konsumentministern har gjort sig besväret att komma hit när vi behandlar frågan. Det är tecken på att regeringen ändå fäster avseende vid att detta är ett bekymmer. Detta är ett problem som det inte är så lätt att komma till rätta med. Det är just därför som jag vill ställa frågan till statsrådet. Han har själv antytt här att det är svårigheter med hur man på grund av internationaliseringen ska kunna komma till rätta med e-postreklam som går runt hela jorden genom world wide web. Jag är lite intresserad av att höra vad statsrådet tror om lagstiftarens möjligheter att över huvud taget annat än möjligen till en viss gräns reglera den här verksamheten med tanke på att den informationsteknologiska utvecklingen går så snabbt. Lagstiftaren riskerar alltid och ständigt att bli överkörd. Som jag antydde i mitt huvudanförande så tas det också fram programvara från mjukvaruproducenter som i sig är filter för att så att säga inte behöva ta emot det som man inte vill ta emot. Å andra sidan finns det då andra producenter som producerar andra program som kanske gör att man kan tränga igenom vissa brandväggar, osv. Med andra ord pågår det här ett ständigt utvecklingsarbete från datanördar och allt vad det nu är som gör att jag tror att lagstiftaren alltid kommer att befinna sig med skägget i brevlådan. Men jag är intresserad av att höra vad statsrådet gör för bedömning i den delen.
Fru talman! Jag kan väl delvis hålla med Henrik S Järrel om att utvecklingen går i ett rasande tempo och att det är svårt att hinna med när det gäller att klara av ett fullgott konsumentskydd med den snabba utvecklingen som sker på marknaden. Det verkar som om Henrik S Järrels utgångspunkt är att det väl då är bättre att man låter marknaden ta hand om detta själv och försöker reglera detta själv. Och det vore väl bra med en självsanering. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det krävs lagstiftningsåtgärder också. Jag nämnde ett annat lagstiftningskomplex i min replik till Tanja Linderborg, nämligen möjligheterna till konsumentskydd vid distansavtal innefattande ehandeln. Jag ser där ett väldigt stort behov av att vi får en bättre lagstiftning än vi har i dag som innefattar ångerrätt, som innefattar förpliktelser för näringsidkare att ge information, och som innefattar en rätt för konsumenten, om han eller hon inte får varan levererad i tid, att häva avtalet. Detta är exempel på en lagstiftning som jag tror är nödvändig för att tillgodose ett tydligt konsumentskydd, även om jag inser de problem som Henrik S Järrel målar upp, nämligen att utvecklingen går så rasande snabbt att man ofta kommer lite efter. Men det internationella arbetet på detta område är viktigt och betydelsefullt. Och vårt arbete i EU är särskilt betydelsefullt, eftersom vi där har ett bra forum för en diskussion kring dessa problem och möjligheter.
Fru talman! Jag kan vara ense med statsrådet i den delen att viss form av lagstiftning kan vara behövlig för att skydda konsumenten. Vi är inte främmande för det från moderat sida. Vad jag nu försökte antyda var just utvecklingen av programvara som kan göra att man hindras från att ta emot, som i detta fall, e-postreklam, som vi diskuterar i dag, som man inte vill ha. Det är där som jag gissar och tror att utvecklingen alltid kommer att köra över lagstiftaren på ett sådant sätt att det inte blir möjligt för lagstiftaren att i alla lägen förutse ett fullgott skydd, även om ambitionen är god så att säga. Därför tror jag och vi att självsanering och gärna internationella överenskommelser mellan stora nätoperatörer är den väg som vi måste försöka beträda, på frivillighetens grund i första hand, för att åstadkomma en förbättring. Vi har då sagt att vi dessutom har en lag, personuppgiftslagen, som i viss mån redan reglerar den här möjligheten för den enskilde att avstå från direkt marknadsföring adresserad till den enskilde om man anmäler en sådan önskan om att stå i ett register, vilket innebär att man inte vill ta emot detta. Här blir det en risk för dubbellagstiftning med de tolkningssvårigheter som kan följa av kollisionsfaran mellan marknadsföringslagen och personuppgiftslagen.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att Lars-Erik Lövdén är beredd att följa utvecklingen och göra de förändringar som behövs så snart det är påkallat. Jag kommer kanske att i viss mån upprepa frågor som ställts tidigare, men jag vill ändå fråga utifrån Internetoperatörernas synpunkt. De är inte med på det här tåget som regeringen föreslår. De säger bl.a.: "Den sortens reklam - massutskick - som det är fråga om - spamming - utgör ett växande internationellt problem." Sedan säger de vidare: "Godkänner Riksdagen propositionen i dess nuvarande utformning kan inte en svensk Internetoperatör hindra kunder i Sverige från att sända massutskick av reklam över Internet eftersom spamming i sig kommer att vara tillåtet. Därmed riskerar svenska operatörer att avstängas från Internet och svenska konsumenter riskerar att motta stora mängder oönskad och kränkande reklam av dubiös karaktär." Jag vill gärna ha en kommentar av statsrådet till detta.
Fru talman! Jag har redan berört den frågeställningen. Det finns nackdelar med både opt-in-lösning och opt-out-lösning. Men nackdelen med opt-inlösningen är att det också innebär svårigheter att förhindra s.k. spamming. Flertalet remissinstanser pekade också på det och sade att nationella krav på förhandsgodkännande skulle bli verkningslösa. Det finns ingen enkel utgång här. Det är dilemmat i det här svåra materialet. Det finns ingen enkel utgång. Regeringen har fastnat för opt-out-lösningen med ett spärregister, inte en renodlad opt-out-lösning utan kopplad till ett spärregister. Sedan är vi beredda att väldigt aktiv följa utvecklingen framöver. Om det visar sig att det finns ett behov att vidta andra åtgärder är vi naturligtvis beredda att göra det.
Fru talman! Att det är svåra problem med att lösa detta är jag väl medveten om, men Internetoperatörerna har själva sagt att det med opt-in-lösningen är lättare att göra de avstängningar som behövs. Jag vill ställa ytterligare en fråga, och det gäller internationella regler. Jag skulle vilja ha en kommentar till att det nu finns fyra länder i EU som antagit opt-in-lösningen. Har regeringens studerat deras lösningar? Hade det inte varit bra om man hade kunnat nå en samstämmighet när det gäller lösningen av problemet?
Fru talman! EG-direktivet öppnar upp för bägge alternativen. Vi har fastnat för opt-out-lösningen. Några andra länder har fastnat för opt-in-lösningen. Vi har utförligt i propositionen argumenterat varför vi har valt opt-out-lösningen. Än en gång: Vi kommer att följa frågan väldigt noga framöver. Om det visar sig att utvecklingen går i en riktning som vi inte kunnat förutse riktigt i propositionen eller att vi inte kommer fram vägen via ett spärregister är vi beredda att återkomma till riksdagen.

Fru talman! När vi behandlar detta ärende och speciellt när det gäller e-post reklamen, oönskad sådan, är det tre nya ord som jag fått lära mig och som jag inte visste innan. Det är opt-out, opt-in och spamming. Jag får gå tillbaka och se vad det är för skillnad på de olika orden. Det vi kan vara överens om är att det inte är önskvärt att vi får en massa e-postreklam som väller in till oss som har så mycket. Det är ett skräckscenarium. Det vill vi inte ha. Det vi också är överens om är att vi vill ha en lagstiftning. Sedan är frågan hur lagstiftningen ska ske, vilket som är bäst. Vi har inte någon direkt erfarenhet i Sverige. Detta är inte ett så stort problem som det är i USA. Vi kan inte hänga upp oss på några erfarenheter och säga vilket som är mest effektivt. Efter att ha trängt in lite djupare i problemställningen har Miljöpartiet fastnat för en egen modell som vi har presenterat i en motion. Vi måste alltså söka problemställningen i USA där det finns. Där är spamming ett stort problem. Kommer det till Sverige är det därför vi skulle vilja ha en lagstiftning genast för att förebygga detta så att vi sedan står där. Jag håller med Kjell Eldensjö i den argumenteringen. Det vi har sagt är att för att undvika att bli bombarderade, som man kan bli i USA, med reklam, spamming, skulle vi vilja ha en lagstiftning som innebär att all obeställd reklam på mottagarnas bekostnad är olaglig. Det intressanta med ett sådant förslag är att man angriper problemet generellt. Internetleverantören kan spärra kontot. Även om adressen är förfalskad kan leverantören hitta maskinen. Man kan ta avstånd från företeelsen mycket lättare - Telia, Telenordia, Tele2 och Spray t.ex. Kommer det att finnas en lag som förbjuder oönskad reklam på mottagarnas bekostnad - det kostar ju både tid och pengar att ladda ned då man är uppladdad på linjen - blir det lättare att få Internetleverantören att spärra kontot. I Washington finns i dag den strängaste lagen, som förbjuder spamming till invånare i staten Washington med stora böter som påföljd. Eftersom problemet inte är så stort hos oss förstår jag att regeringen inte har följt den här väldigt stränga linjen. Det har jag förståelse för. Samtidigt när man stiftar nya lagar skulle det vara önskvärt att förebygga denna utveckling och vara ganska sträng från början. Eftersom vi inte har någon representant i lagutskottet yrkar jag bifall till motion L16. I andra hand kommer vi att stödja reservationerna 2 och 5 i betänkandet.

Fru talman! Fristående skolor har kommit för att stanna. Det har vi alla hört skolministern uttala vid flera tillfällen här i kammaren. Det är bra, och det är framför allt en viktig markering mot alla politiska krafter som vill försvåra för eller kanske t.o.m. förbjuda friskolor att verka nu eller i framtiden. En alltigenom negativ syn på friskolor finner vi t.ex. i Vänsterpartiets reservation som finns i det betänkande som vi nu diskuterar. Att elever och lärare och inte minst föräldrar alldeles frivilligt har valt en skola i allmänhet och en viss skola i synnerhet spelar tydligen ingen roll, inte heller att skolan är godkänd efter alla konstens regler av Skolverket. I en debatt om friskolor som fördes i Dagens Nyheter för ett tag sedan skrev en tidigare riksdagskollega Hugo Hegeland om en av de äldsta av dessa skolor, Maria Elementarskola på Söder i Stockholm där har är inspektor, bl.a. följande: Skolan tar emot elever som mobbats i den kommunala skolan och invandrarbarn som knappt kan ett ord svenska när de börjar skola. Eftersom friskolor inte längre har terminsavgifter finns inga ekonomiska hinder för någon familj att välja Maria Elementar, vilket tidigare var ett hinder då man var tvungen att ta ut terminsavgifter. Skolans rektor kan namnet på alla elever, ungefär 300 till antalet, och studierna är väldigt målinriktade, vilket resulterade i att skolan blev bästa skola i DN:s Nutidsorientering häromsistens. Man är mån om att alla ska lära sig artigt uppträdande och att man i den gemensamma värdegrundens anda ska respektera kamrater och lärare och alla som arbetar i skolan. Hegeland skriver också att många bra friskolor gör att de kommunala skolorna måste skärpa sig. Därmed är det bra för alla skolor, oavsett vem som är huvudman. Vi har ju anledning att diskutera lärarnas situation i dagens skola. Olika undersökningar visar på ett stort missnöje. Många lärare vill byta arbete och det gäller inte bara den äldre generationen. Också en hel del yngre lärare söker efter andra jobb. Det gäller t.o.m. Låt mig därför helt kort redogöra för en undersökning som Demoskop nyligen gjort bland lärare som i dag arbetar på friskolor och som tidigare har arbetat på kommunala skolor. Undersökningens syfte var att jämföra lärarnas nuvarande arbetssituation med den tidigare anställningen på en kommunal skola. Det gäller lärare på både grundskolenivå och gymnasienivå. Grundskollärarna säger att inflytandet har ökat. Lärarna kan bättre styra över hur arbetet ska läggas upp och de har större befogenheter att ta egna beslut. Många lärare upplever att arbetet i friskolan är lättare eftersom beslutsvägarna är kortare. Man har bättre kontakt med skolledningen, och ledningen lyssnar på förslag och idéer. Det är också ett bättre samarbete lärarna emellan och man har mera tid och därmed större möjligheter att hjälpa elever med problem. Eftersom föräldrar och elever själva har valt skolan upplever man ett större engagemang från föräldrarna. Eleverna är genomgående också mer motiverade. Liknande svar har man fått från gymnasielärarna. Man pekar på: ökat inflytande, bättre kontakt med föräldrar och elever, närmare skolledningen osv. Statistiskt säger över hälften av lärarna att föräldrakontakten har förbättrats. Tre av fyra anser att arbetsmiljön är bättre och lika många, alltså tre av fyra, anser att deras inflytande har ökat och att de är mer nöjda nu med sina arbetsgivare än tidigare. Det är givetvis en viktig målsättning för alla skolor att lärarna vid en enkät om några år ska kunna ge ungefär samma svar som deras kolleger på friskolorna i dag ger. Jag har faktiskt vissa förhoppningar om att detta kan ske när nu lärare och löner för första gången på mycket länge hamnar i fokus. Det är viktigt att valfriheten förstärks för alla skolor, både friskolor och kommunala skolor. Det är därför som vi tillsammans med Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet i reservation 1 föreslår att alla elever ska ges rätt att välja skola där eleven kan finna sig till rätta. Vi är säkra på att ett fritt skolval är bra för alla skolor, alltså även för kommunala skolor som utgör det helt övervägande antalet. Det uppmuntrar skolorna att profilera sig så att eleverna kan välja en skola som passar det egna intresset. Det kan gälla miljöfrågor eller andra ämnesområden eller också kan det gälla en viss pedagogik. Jag skulle vilja ställa en fråga till socialdemokraterna här: Eva Johansson, vore det inte bra med fritt skolval för alla elever? I dag är hemkommunen inte skyldig att betala interkommunal ersättning för en elev som vill genomgå en gymnasial utbildning i en annan kommuns skola om hemkommunen kan erbjuda samma program. Men jag har nyligen blivit uppmärksammad på att samma program kan ha helt olika inriktningar i olika kommuner där nästan bara namnet på själva programmet är detsamma. I den situationen säger kommunen nej, trots att man inte alls kan erbjuda den utbildning som eleven efterfrågar. Det är därför rätten att välja skola är så viktig. En annan fråga som är väldigt betydelsefull gäller detta med sista beslutsdag för behandling av ansökan hos Skolverket om att godkänna en fristående skola. I värsta fall kan det faktiskt vara så att Skolverket av olika skäl kan dröja med ett svar så länge att det i praktiken blir för sent att starta den fristående skolan när man ska sparka i gång läsåret. Det drabbar också den kommunala skolan som måste veta vilka elever man har att räkna med vid skolstarten. Vi föreslår därför i reservation 1 att den 1 mars ska vara sista dagen för ett beslut, inte minst av det skälet att den dagen brukar vara sista datum för att välja skola inom en kommun. Fru talman! Vi moderater har också en egen reservation, reservation 2, där vi talar för vårt förslag om nationell skolpeng. Vi har ju kunnat konstatera att det efter kommunaliseringen av skolan har blivit mycket stora skillnader mellan kommunerna i fråga om hur stora resurser som avsätts till skolan. Vi anser också att införandet av en nationell skolpeng gynnar ett fritt skolval. Det har ju på senare tid tagits upp bl.a. från det ena av lärarförbunden att staten bör återta finansieringen av skolan. Jag har t.o.m. hört skolministern antyda att hon inte är främmande för att öronmärka en del av statsbidraget till kommunerna som ska reserveras för skolan. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag säga att rätten att välja skola är viktig för eleven, för föräldrarna och även för lärarna. Friskolor har visat sig svara mot högt ställda krav på skoldemokrati, på god arbetsmiljö och på delaktighet från alla inblandade parter. Nya friskolor som ska starta ett läsår i augusti måste få besked från Skolverket senast den 1 mars samma år. Ett fritt skolval underlättas med en nationell skolpeng. Jag står givetvis bakom alla reservationer där Moderaterna finns med men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1, under mom. 1.

Fru talman! Som vänsterpartist tycker jag att det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och social tillhörighet tillbringar tid tillsammans under skoltiden. Idén om en sammanhållen likvärdig skola för alla är grundbulten i svensk skolpolitik. För Vänsterpartiet är det naturligt att i första hand lägga ned energi och kraft på att utveckla och förbättra den kommunala skolan. För oss är strävan mot ökad jämlikhet och minskade klassklyftor överordnad rätten att fritt få välja skola. Ytterst handlar det om demokrati. Elever med olika social och kulturell bakgrund och med olika förutsättningar och intressen ska mötas under skoltiden. Därför är vår principiella uppfattning att skolsystemet ska kontrolleras demokratiskt av hela samhället. Vi är kritiska till framväxten av fristående skolor. Vi menar att det vore bättre om man talade om privata skolor i motsats till offentliga. Jag kommer att använda begreppet fristående skolor eftersom det är det som används i den allmänna debatten. Fru talman! Vänsterpartiet menar att det är viktigt att stärka kommunernas möjlighet att påverka etableringen av de fristående skolorna. Kravet på offentlig finansiering av godkända fristående skolor försvårar många gånger en rationell planering av det kommunala skolväsendet. Därigenom ökar kommunernas kostnader, och kvaliteten i de kommunala skolorna kan äventyras. Enligt gällande lagstiftning får Skolverket inte förklara en fristående skola berättigad till kommunalt bidrag om "skolans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen". Vi menar att lagstiftningen här borde förtydligas så att Skolverket får förklara en fristående skola berättigad till bidrag endast om kommunen kan visa att det här inte innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller för kommunens ekonomi. Vid nyetablering av fristående gymnasieskolor har huvudmannen för skolan ansvar för de elever som antas. Om huvudmannen undandrar sig detta ansvar och verksamheten inte kommer i gång som planerat innebär det ofta stora merkostnader för kommunen eftersom nya elevgrupper med kort varsel måste beredas plats i den kommunala skolan. Det här är inte acceptabelt. Vi menar att skollagen bör tillföras en bestämmelse om att huvudmannen i sådana fall ska ersätta kommunen för de merkostnader som kommunen härigenom får. Det ska inte vara möjligt att starta en skola så där lite på chans så att säga och sedan slippa undan ansvaret för de ekonomiska konsekvenserna. Det är inte seriöst. Fru talman! Utbildning är ingen vara som ska köpas och säljas för pengar, och skolor är inga vinstmaskiner. Under senare tid har alltfler rapporter kommit om att privata bolag, ofta stora och en del börsnoterade, startar fristående skolor utan annat märkbart syfte än det ekonomiska vinstintresset. Vänsterpartiet menar att det svenska skolväsendet ska hållas helt fritt från den sortens vinstkrav. I de fall en skola går med vinst bör denna vinst självklart återinvesteras i verksamheten och på det sättet komma eleverna till godo. Därför föreslår vi att det införs en bestämmelse som innebär att det överskott som uppstår i fristående skolor och förskolor ska gå tillbaka till verksamheten och inte betalas ut som vinst till huvudmannen. Vänsterpartiets förslag avstyrks med hänvisning till pågående utredningar och överväganden. Vi menar att den kraftiga ökningen av fristående skolor manar till snabba åtgärder. Det är dags att agera, inte bara prata och inte bara utreda tills tiden har sprungit ifrån oss. Vi menar att utvecklingen bidrar till en ökad segregering och en utarmning av den kommunala ekonomin och kvaliteten. Därmed hotas också idén om en sammanhållen, likvärdig skola av hög kvalitet för alla barn. Här finns alltså i grunden en ideologisk motsättning där vänsterns och arbetarrörelsens skola för alla ställs mot högerns skola för några. Mot bakgrund av detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3 under mom. 3. Samtidigt vill jag deklarera att om mot förmodan vår reservation skulle falla kommer vi att stödja majoritetstexten. Fru talman! I läroplanen både för det obligatoriska skolväsendet och för gymnasieskolan anges att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Vänsterpartiet anser att detta är en mycket viktig princip i ett mångkulturellt samhälle. Att undervisningen inte ska ta ställning för en viss trosuppfattning utan i stället uppmuntra till eget kritiskt sökande efter kunskap och ge stöd i skapandet av en egen världsbild är för oss det grundläggande för en demokrati. Samtidigt drivs många skolor med en konfessionell inriktning. Men om skolans huvudman har en viss konfessionell inriktning, om skolans verksamhet i allmänhet drivs med samma inriktning med exempelvis morgonsamlingar och konfessionellt inriktade studiedagar och om alla lärare har samma konfessionella inriktning, kan man då verkligen bedriva en icke-konfessionell undervisning? Tillåt mig tveka. Vi föreslår att Skolverket får i uppdrag att göra en översyn av detta. Jag vill därför yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3 under mom. 5. Med tanke på att alltfler elever nu går i fristående skolor vore det rimligt att lagstiftningen beträffande krav på lärarnas pedagogiska utbildning också omfattade de fristående skolorna. Detta borde oroa inte bara vänsterpartister utan i minst lika hög grad de partier som med kraft vill öka privatskolornas - förlåt, de fristående skolornas - antal. Det är med viss tillfredsställelse jag konstaterar att inte ens moderaterna valt att lyfta den enskilda moderata motionen som menar att fristående skolor ska ha rätt att anställa i princip vem som helst att arbeta som lärare. Med tanke på den breda uppslutning som finns i utskottet i fråga om krav på kvalitet i de fristående skolorna borde det vara möjligt att ganska snart bli ense om det rimliga i att ställa samma krav på pedagogisk utbildning i de fristående skolorna som man gör inom det offentliga skolväsendet.

Vi vet var vi står. Vänsterpartiet är redo. Är ni socialdemokrater med?
Fru talman! När man lyssnar på Lennart Gustavsson får man det intrycket att det stora problemet i den svenska skolan och hotet mot den är att det finns några procent skolor som är friskolor. Det är ju inte så, Lennart Gustavsson. Ska vi ha en skola för alla, som jag tror att alla här i salen är intresserade av, då måste vi ha skola som fungerar för alla. Det kan inte heller vara främmande för Lennart Gustavsson att det är stora problem i grundskolan och i gymnasieskolan, problem som - enligt den statistik som vi har fått från Skolverket - har ökat från år till år. Då måste man göra någonting åt det. Man kan inte säga att man ska satsa enbart på kommunala skolor, utan man måste ju ge valfrihet. Han säger att det är demokrati att inte få välja skola, däremot är det inte demokrati att få välja skola. Jag trodde att valfrihet - möjlighet att välja mellan olika alternativ - var demokrati. När man säger nej till valfrihet, det är då som man inte har demokrati. Är det inte så? Sedan säger Lennart Gustavsson att friskolorna försvårar för skolan. För vem försvårar friskolorna? Försvårar de för eleverna som får en skola som de vill gå i? Försvårar det för lärarna som enligt en undersökning tydligt trivs i friskolorna? Försvårar det för föräldrarna som med glädje väljer en friskola? Nej, det försvårar för skolbyråkrater och skolpolitiker, av vilka jag har varit en i ganska många år. Det är klart att det är jobbigt om man inte vet exakt vilka elever man har från år till år. Men jag tror att man får stå ut med det problemet om man får en bättre skola för eleverna genom att de själva får välja skola.
Fru talman! Det är helt klart att jag och Lars Hjertén har olika uppfattningar om vad som i grunden är valfrihet. Vad är det som ger möjlighet för en människa, en individ att göra ett val? Skolan har problem, ja. En del av skolans problem beror på bristande resurser. Där skulle det vara intressant att höra Lars Hjerténs förklaring till hur moderat politik ska kunna utveckla skolan, när lösningen heter sänkta skatter och mindre resurser till kommunerna. Det vore intressant för mig att höra. Jag har också tagit del av den undersökning från Demoskop som relateras till här. Det är väl inte så underligt att de lärare som jobbar inom den fristående skolan visar en större arbetsglädje och att eleverna känner en större tillfredsställelse. Det är ganska självklart för mig. Men det som är intressant är: Varför ska vi förvägra den kommunala skolan samma möjlighet att utveckla en god arbetsmiljö och en bra miljö för eleverna? kommer att missgynna en utveckling av den kommunala skolan.
Fru talman! Jag vet inte vem som vill förvägra eleverna en bra skola. I varje fall skulle aldrig moderaterna gå med på sådana förslag. Jag vill ställa en annan fråga. Lennart Gustavsson var inne på detta med konfessionella skolor och konfessionell grund. Gäller det också folkhögskolor som är statligt stödda, att de inte ska få bedrivas på konfessionell grund, t.ex. att politiska partier inte ska få stå bakom folkhögskolor eller att kristna organisationer inte ska få göra det? Det rör sig ju om samma typ av statsbidrag som går till andra skolor, t.ex. friskolor. Jag vet att vänsterpartister brukar tala om folkhögskolor som bra friskolor. Över hälften av alla folkhögskolor är friskolor i dag. Eller ska det gälla samma regler där som för grundskolan och gymnasieskolan, att de inte får bedrivas på konfessionell grund?
Fru talman! Det var intressant att Lars Hjertén tog upp frågeställningen om de konfessionella skolorna. Jag utgår från att Lars Hjertén delar den uppfattning som säger att den svenska skolan ska vara ickekonfessionell.

Naturligtvis ska detsamma gälla för folkhögskolor. Men lyssna på vad jag säger,

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. Regeringen företräds i dag av statsrådet Ingela Thalén, försvarsminister Björn von Statsrådet Ingela Thalén besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt eget ansvarsområde.
Fru talman! I går var det en konferens på Cirkus i Stockholm där vi diskuterade värdegrunden. Vi var 1 300 personer där. Det var politiker, lärare och elever från hela Sverige. Det var många frågor som vi pratade om, bl.a. demokratifrågorna. Jag kunde höra statsrådet Lejon där i går. Det var mycket intressant. Hon sade att skolan är ett av de viktigaste, om inte det viktigaste, områdena där vi ska stärka demokratin. Jag blev jätteglad för det. Nu undrar jag om statsrådet Lejon kommer att fortsätta att arbeta för att stärka demokratin i skolorna. Kan vi räkna med att det kommer en idé och ett förslag från statsrådet och skolministern om att införa lokala skolstyrelser?
Fru talman! Ja, Sofia Jonsson kan räkna med att regeringen ska göra allt för att stärka skolan på alla sätt och vis, även när det gäller skolans förmåga att fostra våra barn och ungdomar till medborgare i Sverige som känner till sina rättigheter och kan kräva sin rätt och som också kan ta sin del av ansvaret för demokratin. Ingegerd Wärnerssons värdegrundsår är en del i det arbete som regeringen bedriver. Regeringen har fattat beslut om direktiv som handlar om att se efter vilka områden det finns på den lokala nivån där vi behöver komma längre och hitta konkreta förslag till hur vi ska förbättra demokratin. På några punkter berör detta barn, ungdomar och skolan. Jag vet inte om Sofia Jonsson har uppmärksammat dessa direktiv. Där säger vi bl.a. uttalat att utredningen ska komma med förslag till åtgärder för att stärka barns och ungdomars delaktighet i den lokala demokratin.
Fru talman! Jag fick inte riktigt svar på min fråga. Jag tycker att det är ett oerhört viktigt ämne. Skolan ska vara det ställe där vi lär oss om demokrati, där vi får i gång ett engagemang och där man, som lärare, skolledare och elev, känner att man har en makt lokalt. För att man ska få i gång det här engagemanget och stärka elevernas självkänsla tror jag att det krävs att man får en riktig makt. Det får inte bli en skendemokrati eller att vi säger att de får besluta lite grann om färgen i klassrummen eller så. Därför tycker jag att de lokala skolstyrelser som börjar växa upp runtom i landet är så oerhört viktiga för att stärka demokratin i skolan och för att få i gång demokratitänkandet hos eleverna. Än en gång: Är det så att regeringen verkligen vill arbeta med att stärka demokratin i Sverige och i skolan? Om så är fallet, finns det då en möjlighet att fatta ett beslut för att få i gång lokala skolstyrelser - något som Centerpartiet länge har varit för - för att stärka demokratin och den lokala makten?
Fru talman! Som Sofia Jonsson väl känner till pågår det just nu en försöksverksamhet med lokala elevstyrelser och lokala föräldrastyrelser i våra skolor. Den verksamheten måste självfallet noggrant analyseras och utvärderas innan vi kan fatta beslut om hur framtiden ska se ut i de här avseendena. Jag har sett många mycket spännande exempel på detta och träffat engagerade föräldrar och elever. Men det finns ingen anledning för oss att handskas med så här viktiga frågor utan att ha bra på fötterna när vi fattar de viktiga besluten. Regeringens avgörande i de här frågorna får komma först efter det att vi har de utvärderingarna. I övrigt kan jag försäkra Sofia Jonsson om att vi gör allt som vi anser vara riktigt för att stärka skolans förmåga att vara en av de viktigaste arenorna för en väl fungerande demokrati i Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Lövdén. Det gäller bostadsbristen och bostadssituationen framför allt för unga människor. Vi vet att det råder ett ganska stort tryck på inflyttning till storstäderna. Vi har stor trångboddhet. Det kom nyligen rapporter om att trångboddheten ökar särskilt i storstäderna. Det finns många unga människor som bor kvar hemma hos föräldrarna. Det beror till stor del på att det är väldigt svårt att få tag på lägenheter. Framför allt är det svårt att få tag på små och billiga lägenheter. Förutom att det är en personligt jobbig situation hindrar det utvecklingen när det gäller jobb och välstånd.
Fru talman! Det problem som Karin Pilsäter tar upp är ett reellt problem i dag. I många sammanhang har jag konstaterat att ett av de främsta hindren för ett ökat bostadsbyggande är den bristande kommunala bostadsplaneringen. Under 90-talets krisår rustade många kommuner ned sina stadsbyggnadsavdelningar och funderade inte på framtiden. En fråga som Boverket också har tagit upp i sin redovisning till regeringen om hinder för nyproduktionen är att framförhållningen när det gäller markplaneringen är väldigt bristfällig. Det har jag försökt fokusera på i debatten. Jag hoppas också att kommunerna i tillväxtregioner - problemen är särskilt stora i Stockholmsregionen och i Uppsalaregionen - nu sätter in alla resurser för att få fram detaljplaner för ett ökat bostadsbyggande. Det är riktigt att ungdomarna har en särskilt besvärlig situation. Det ska också ses ur perspektivet med den fortsatta utbyggnaden av högskolan i landet med 20 000 platser som läggs ut under innevarande år och 10 000 för vardera av de kommande åren. Regeringen kommer att presentera ett antal åtgärder för att underlätta studentbostadsbyggandet. Men det återkommer vi till i vårpropositionen.
Fru talman! Det är bra att man driver på för fler studentbostäder. Det är också viktigt att kommunerna har en god framförhållning och planberedskap. Men en sak som regeringen kan göra är ju att luckra upp regelverket t.ex. när det gäller nybyggnadsregler, hyresfrågor och planfrågor. Det finns ju också en orsak till att efterfrågan på de här planerna inte har varit så stor, nämligen att bostäderna i sig blir så dyra att de inte går att hyra ut. Det går inte att få ekonomi i ett sådant hyresboende. Alla vägarna fram till att det står en färdig lägenhet gör att priserna blir så pass höga att det inte går att bygga bostäder på de villkoren. Detta är inte någonting som bara drabbar ungdomar. I förlängningen drabbar det också t.ex. äldreboende och andra typer av boende där man behöver få fram nya bostäder. Vi måste ju ha råd att bo i dem också i slutändan.
Fru talman! Det är naturligtvis oroande att produktionskostnaderna är så höga som de är. Det hänger ju samman med flera faktorer. En bristande konkurrens i byggbranschen är en sådan faktor. Byggkostnadsdelegationen kommer inom kort att lämna en rapport om vilka åtgärder vi bör vidta för att skärpa konkurrensen både på entreprenörsidan och på byggmaterialsidan. En annan faktor som spelar in för kostnadsutvecklingen är ju de kommunala mark och exploateringskostnaderna. Om man, som i Stockholms kommun, lägger ut marken på anbud och hamnar på 6 000-9 000 kr per kvadratmeter är det ett ganska häftigt ingångsvärde innan man sätter spaden i jorden. Vi har en konkret fråga som vi arbetar med när det gäller student och ungdomsbostadsbyggandet. Det är att Boverket kommer att göra en regelförändring som förbilligar det boendet utan att vi tappar kvalitet i boendet. Det kan leda till en sänkning av produktionskostnaderna på 30 000 kr för en ungdoms och studentbostad. Det är en konkret åtgärd i regelverket som regeringen, i en dialog med Boverket, har kommit fram till är möjlig att realisera.
Fru talman! Jag vänder mig till näringsminister Björn Rosengren och ställer en fråga som han har fått tidigare, men som han inte enligt mig har gett ett tillfredsställande svar på. När får Dalsland öronmärkta pengar för tjälsäkring av de sämsta vägarna? Fyra gånger i år har vägarna varit avstängda, och för närvarande är 50 mil ofarbara.
Fru talman! När det gäller vägunderhållet - närmast handlar det om drift och underhåll - för vi nu en mycket ingående diskussion i samband med vårpropositionen. Vi kommer - det kan jag säga redan nu - att ha en prioritering när det gäller drift och underhåll av vägarna. Det innebär att det även kommer att beröra detta område.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det inger ett visst förtroende. Hittills har det ju mest handlat om stöd - t.ex. när det gällde Bengtsfors - till företag som inte skulle ha etablerat sig i Bengtsfors om de inte hade fått stödet. Då ställer man sig frågan: Varför inte stödja det näringsliv som valt Dalsland av andra skäl än kortsiktiga ekonomiska fördelar? Nu talar vi om bredbandssatsningar. Det kostar miljarder. Tjälsäkring av vägarna kostar några tiotals miljoner. Jag är övertygad om att dalslänningarna kan vänta någon tid på höghastighetskommunikation på nätet om de i stället får möjlighet att åka till jobbet i normal hastighet alla årets arbetsdagar.
Fru talman! I Bengtsfors lades faktiskt en hel industri ned. Hela befolkningen i Bengtsfors var beroende och kopplad till detta, så den insats som regeringen gjorde tillsammans med det företag som etablerade sig där tror jag att man med en viss ödmjukhet ska vara mycket tacksam för. Jag delar uppfattningen att vi har en eftersatthet i drift och underhåll av vägarna. Det har att göra med de besparingar som har gjorts, och därför har vi inte haft möjlighet att starta efter de planer vi har haft. Men jag bedömer nu, när det gäller drift och underhåll, att vi ska komma i gång. När det sedan gäller frågan om bredband tror jag att det är ett minst lika viktigt sätt att kommunicera på.

Fru talman! Det är en viktig frågeställning som Catherine Persson tar upp. Vi har nyligen haft en utredning som har tittat på ett särskilt utjämningssystem för kommunernas LSS-kostnader. Det är inte den första utredningen. Den här frågan har utretts sedan 1991 utan att få sin lösning. Jag har den bestämda uppfattningen att det nu brådskar. Det finns kommuner som har mycket tunga kostnader för LSS-verksamheten till följd av att man har haft exempelvis gamla vårdhem. Andra kommuner däremot går nu ur sitt betalningsansvar för de grupper man har av funktionshindrade som har flyttat från kommunen till exempelvis de kommuner som har kvalificerade och bra vårdhem. Det brådskar med en lösning när det gäller utjämningskostnaderna för LSS. Min ambition är att kunna lägga fram ett förslag som kan träda i kraft från den

Fru talman! Jag förstår inte hur man kan känna sig så trygg när det gäller diskussioner om väginvesteringar med tanke på att regeringen de senaste tre åren har dragit ned 4 1⁄2 miljarder i förhållande till de belopp riksdagen redan tidigare har beslutat om. Dessutom har ju näringsministern inte kommit med den proposition i denna fråga som han tidigare har utlovat. Han har inte heller kommit med IT-propositionen, som han ju flera gånger, fru talman, här i kammaren har lovat ska komma den 22 mars. Min fråga blir naturligtvis: När kommer IT propositionen, Björn Rosengren?
Fru talman! Jag har inte kommit med IT proposition. Det är tre propositioner jag inte har kommit med. Det är faktiskt medvetet eftersom vi har funnit att vi behöver lite mer tid. Det är inte ovanligt. Det vet också Daléus. De här propositionerna kommer att presenteras i god tid så att kammaren kommer att kunna behandla dem. I god tid är att de presenteras senast nästa onsdag.
Fru talman! Jag vet inte om fru talman delar näringsministerns uppfattning att detta att med lätthet passera den 22 mars, det utlovade datumet, är att komma till riksdagen med en proposition i god tid. Det är ett lite originellt sätt att resonera i förhållande till hur Björn Rosengren har resonerat tidigare. Nu har jag sett i tidningarna, fru talman, att han vet exakt vad propositionen ska innehålla. Det är bara en fråga om varifrån de eventuella pengarna ska tas. Eftersom han är så säker på det, kunde han inte, fru talman, lyfta lite på förlåten när det gäller IT propositionen och här i dag i denna stund ge bara några ska vi kalla det breda band för hur han möjligen har resonerat i denna fråga? Vi är förväntansfulla, det lovar jag, fru talman.
Fru talman! Min generositet när det gäller bredband kommer jag att redovisa nästa vecka. Jag hoppas att Daléus nöjer sig med det. Vi arbetar nu efter den linjen att vi ska väga ihop såväl infrastrukturpropositionen, som är en inriktningsproposition, som frågan om bredband och Telia. Och det kommer, det kan jag lova i kammaren, att bli mycket bra. Om Daléus blir nöjd vet jag inte, men det kan ju bli bra ändå. När det gäller väginvesteringar känner alla här i kammaren till de nedskärningar vi har haft när vi har försökt att strukturera upp den svenska ekonomin - som vi verkligen har lyckats med. Ser vi också till kommunernas sätt att inte heller klara av investeringarna liksom underhåll och drift av vägnätet är det något som är känt. Vi har lagt ut 19 miljarder per år, och vi ligger ungefär 4 miljarder efter. Detta är känt här i kammaren.
Fru talman! Jag har inget att tillägga.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Näringsministern är väl förtrogen med förhållandena i Norrbotten: avfolkning, långa avstånd, mycket dåliga eller inga allmänna kommunikationer alls. Bilen är det enda alternativet. Det finns byar i Norrbottens glesbygd där man har 20 mil till närmaste vårdcentral. Det innebär att kostnaden för dem är 200 kr för akuta läkarbesök och I sanningens namn ska sägas att man får 400 kr i bidrag från landstinget. Men summan blir ändå 600 kr för ett läkarbesök. Anser näringsministern att det är rättvist och rimligt att det ska kosta så här mycket?
Fru talman! Jag anser självklart inte att det är rättvist. Frågan gäller såvitt jag förstår resekostnader. Jag vill peka på att det i dag finns möjlighet att göra reseavdrag. Jag vill som f.d. norrbottning och f.d. landshövding i Norrbotten också säga följande. Det målas ofta upp mörka bilder av att det är kallt, eländigt och dyrt i Norrbotten, men det är faktiskt inte riktigt sant. Det är bra att bo i Norrbotten, och det finns också oerhört stora fördelar med att bo på landsbygden. Man ska inte måla upp en bild av att det bara är eländigt. Haparanda och Övertorneå är fantastiska kommuner att bo och leva i. Kostnaderna får vi ständigt se över, men vi har ett reseavdrag som jag faktiskt tycker är ganska väl tilltaget.
Fru talman! Det som jag beskrev var en verklig händelse, och samma familj drabbades på samma sätt inte bara en gång utan tre gånger under december månad. Min följdfråga till näringministern är: Avser näringsministern att vidta några som helst åtgärder för att underlätta förhållandena för de boende i glesbygden? Min fråga gäller byn Kuttainen utanför Karesuando. Närmaste vårdcentral finns under kvällstid i Kiruna, 20 mil bort. Resan fram och åter blir 40 mil.
Fru talman! Vi talar å ena sidan om resekostnader, å andra sidan om landstingets ansvar för sjukvården i Norrbotten. Man håller där på att se över sjukvårdsorganisationen, och jag övertygad om att man kommer att landa i ett förslag som går dem som bor långt från centralorterna till mötes.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Det är i morgon ett år sedan Nato anföll den suveräna Förbundsrepubliken Jugoslavien i ett bombkrig som fortsatte mot civilbefolkningen i nästan tre månader. I en artikel i måndags denna vecka ifrågasatte Balkanforskaren Kjell Magnusson motiven till det här kriget på ett alldeles ovanligt och utomordentligt bra sätt, i ordalag som vi inte är vana vid. Han säger att det kanske skulle finnas anledning att tillsätta en kommission som skulle gå igenom frågan, så att man får veta hur grunderna till det här kriget ser ut. Jag vill fråga försvarsministern hur han ser på en sådan kommission.
Fru talman! Jag vill först understryka vad utrikesministern har sagt, att det inte föreligger någon ändring i den inriktning som regeringen har i engagemanget i Kosovo. Vi står bakom och deltar i det mandat som säkerhetsrådet har givit för en fredsbevarande insats och en civil uppbyggnad. När det gäller krigsorsakerna vill jag peka dels på att det förekommer aktiviteter kring Internationella domstolen i Haag för att ta upp den här frågeställningen, dels på att det också ges ut dokumentskriftserier kring krigsförloppet. Man har i flera av de deltagande demokratiska ländernas respektive parlament gjort genomlysningar av beslutsprocessen.

Fru talman! Jag är alldeles säker på att de svenska soldaterna gör ett alldeles utomordentligt arbete där nere och att det är nödvändigt i detta läge. Men jag skulle gärna vilja fråga med anledning av de uppgifter som finns: Hur ställer sig försvarsministern till att den kosovoalbanska UCK-gerillan nu också går över gränsen till det egentliga Serbien och där mördar poliser och jagar bort de serber som bor där? Det skulle vara intressant att höra om vi ska fortsätta in också på det området.

Där får endast serbiska jugoslaviska polisförband uppehålla sig. KFOR förhindrar enligt de underrättelser som jag har fått på ett kraftfullt sätt att kosovoalbanska förband eller förbandsliknande formationer går in i det som i dag tillhör Förbundsrepubliken Jugoslavien men som enligt säkerhetsrådet ska vara en demilitariserad zon.
Fru talman! I dagens nummer av tidningen Landstingsvärlden finns en artikel som beskriver personalsituationen i landstingen. Enligt en undersökning som refereras ökar sjukfrånvaron i landstingen kraftigt, och främst beror detta på fler långtidssjukskrivningar bland äldre anställda. Det ger en väldigt oroande bild. Också mot bakgrund av de galopperande sjukpenningkostnader som vi tidigare har debatterat här skulle jag vilja fråga socialförsäkringsministern: Vilka konkreta åtgärder kan vi förvänta oss? Sker det någonting i den vårbudget som vi nu väntar på som gör att vi kan få bukt med de här stora problemen?
Fru talman! Kenneth Johansson tar upp två aspekter. Den ena frågan är det ansvar som arbetsgivaren, landstingen, har för personalpolitik, arbetsledning, arbetsorganisation, schemaläggning och tillgång till vikarier när man riskerar underbemanning. Vi vet att de gångna tio åren har inneburit stora påfrestningar också i landstingens verksamhet, men de resurser som successivt förs över och som kommer att föras över, inte minst genom överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, kommer att underlätta vård och behandlingsverksamheten också på personalsidan. Den andra frågan är vad vi kan göra i det nationella perspektivet när det gäller rehabiliteringsinsatser. Det är min uppfattning att det som nu presenteras i vårbudgeten kommer att underlätta också den allmänna insatsen för att minska sjukskrivningarna och sjukfrånvaron både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Jag återkommer i vårbudgeten till den frågan.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag hoppas att vi är överens om att det känns oerhört felaktigt att goda medarbetare som under många år har slitit i vården ska tvingas avsluta sin arbetskarriär med att bli långtidssjukskrivna. Vi är också gemensamt ansvariga för att vården tillförs mer resurser, och det är bra. Det som jag tycker känns angeläget är att det blir kraft i rehabiliteringsinsatserna. Det har gjorts många utredningar, och det finns många goda förslag. Centerpartiet har redovisat ett antal sådana, och tillsammans borde vi hitta åtgärder för att med kraft kunna satsa på rehabilitering. Försäkringskassornas insatser är ett exempel på ett område som behöver ytterligare resurser.
Fru talman! Jag har ingen annan inriktning än den som Kenneth Johansson har beskrivit här. Precis som har sagts finns det en lång rad goda exempel att peka på. Regeringen satsar genom resurser till försöksverksamhet också pengar på att stimulera olika typer av rehabiliteringsprojekt där man försöker ta fram metoder för att kunna erbjuda bra rehabilitering. Försäkringsmedicinskt centrum, som nu kommit i gång, har också fått utrymme för forskning på området. Sammantaget är det naturligtvis vår ambition att se till att sjukfrånvaron minskar - inte i första hand av budgetskäl, även om det är viktigt nog, utan framför allt därför att denna frånvaro är uttryck för stor ohälsa hos människor vilken vi måste arbeta bort.
Fru talman! Den här frågan riktar sig närmast till statsrådet Ingela Thalén. Över två miljoner svenskar försöker lägga undan en slant för att komplettera sin ålderspension. Det här är någonting som har kommit på tapeten inte minst genom de röda, eller om de möjligen är orange, kuvert som vi har fått och vars innehåll visar hur den lagbundna pensionen kommer att falla ut den dag vi blir gamla. Förra veckan, tror jag det var, lade Finansmarknadsutredningen fram ett förslag om innebär att man skulle avskaffa avdragsrätten, som i praktiken är en uppskjuten beskattning, och i övrigt också beskatta pensionssparande hårdare. Jag tycker att det förslaget omedelbart borde avvisas. På vilket sätt tror statsrådet att en sådan åtgärd skulle öka människors benägenhet att ta ansvar för sin egen ålderdom? Är statsrådet beredd att ta avstånd från det förslag som Finansmarknadsutredningen har lagt fram?
Fru talman! Den här frågan får naturligtvis prövas tillsammans med finansministern. Frågan var på vilket sätt det skulle kunna påverka ett långsiktigt sparande. Jag tror att det skulle påverka det långsiktiga sparandet negativt. Nu vill jag säga att det nya ålderspensionssystem som riksdagen har ställt sig bakom och de följdlagstiftningar som kommer att föreläggas riksdagen kommer att skapa en mycket god grund för en uthålligt god och stabil ekonomi hos kommande pensionärer. Det gäller också dagens pensionärer med det förslag till indexregler som kommer att införas om ett par år. Sammantaget kommer vi ändå att ha ett stabilt ålderspensionssystem. Men på den direkta frågan svarar jag att ett sådant förslag kan innebära negativa inverkningar på pensionssparandet.
Fru talman! Vi är alldeles överens om att det nya pensionssystemet är mer hållbart och mer långsiktigt både för medborgarna och för rikets ekonomi som helhet. Men vi vet ändå att när vi blir pensionärer faller inkomsten i regel ganska mycket, vare sig det gäller det gamla systemet eller det nya systemet. Tidigare har statsmakterna velat uppmuntra ett kompletterande sparande från medborgarnas sida för att utjämna inkomster över tiden. Av den anledningen tycker jag att det är väldigt viktigt att de nuvarande reglerna bibehålls för pensionssparandets och för svenska folkets skull. Jag hoppas att statsrådet kommer att inta samma position när den här frågan så småningom kommer på regeringens bord.
Fru talman! Kommentaren alldeles nyss att de nuvarande reglerna ska vara exakt som de är tycker jag är en ganska långtgående kommentar. Det kan möjligen finnas någonting som man behöver se över. När det gäller den allmänna inriktningen vill jag understryka det jag sade tidigare. Jag tror att det förslag som har presenterats i stort kan inverka negativt. Det sades att inkomsten faller väldigt mycket. Det är klart att om man har oerhört höga inkomster faller inkomsten väldigt mycket. Men de allra flesta löntagare får med ålderspensionssystemet och de avtalspensioner som de har en mycket stabil situation också i det nuvarande modernare ålderspensionssystemet. Det tycker jag är viktigt att understryka. Man ska inte skrämma människor till att spara i onödan. Man kan behöva sina pengar fram till dess man blir 65 år också.
Fru talman! Hur det än är så kommer man som inkomsttagare både i det nya och i det gamla systemet att tappa i förhållande till den inkomst man har haft. Många människor har försökt planera för sin ålderdom genom att avsätta en peng månad för månad eller år för år för att jämna ut inkomsterna över tiden. Det har statsmakterna hittills premierat genom skatteavdragen. Reglerna kanske inte är idealiska i alla delar. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att ge ett lugnande besked till de svenska inkomsttagarna och pensionsspararna om att de reglerna kommer i huvudsak att ligga fast.
Fru talman! Jag har en fråga till Björn Rosengren. I måndags besökte jag min lokala arbetsförmedlingsnämnd i min hemkommun Ockelbo. Det var väldigt intressant. Man presenterade ett jämställdhetsprojekt för att titta på hur man använder medel inom AMS när det gäller kvinnor och män. Man hade också fått ett brev från vår länsarbetsnämndsdirektör där det stod att regeringen lovar att de 700 miljoner kronor som finns extra för att anställa arbetsförmedlare på våra arbetsförmedlingskontor kommer att finnas åtminstone fram till år 2002. Jag vill fråga ministern om han kan bekräfta det här och nu.
Fru talman! Vi har redan kommit överens om i budgetarbetet att detta kommer att gälla t.o.m. år 2001. Vad vi också säger är att om det skulle visa sig att arbtsmarknadssituationen är som den är i dag efter år 2001 kommer pengarna till arbetsförmedlingarna att behövas. Det är inte så att vi förstärker arbetsförmedlingarna, utan vi avstår från den besparing som vi hade bedömt att vi skulle kunna göra. Framför allt när det gäller långtidsarbetslösa och de förslag och åtgärder som vi kommer att förelägga i en arbetsmarknadspolitisk proposition som kommer att presenteras den 29 kan vi konstatera att vi kommer att behöva många arbetsförmedlare för att hantera de långtidsarbetslösas situation.
Fru talman! Då kan jag konstatera att nämnden hade blivit lite felinformerad, åtminstone när det gäller årtal. Det här är en väldigt viktig fråga. Utvecklingen av långtidsarbetslösheten ser väldigt olika ut i olika län. Jag hoppas att man i fortsättningen funderar över fördelningen länsvis så att man kan ta hänsyn till län där arbetslösheten är bestående vid fördelningen inför kommande år även efter år 2001.
Fru talman! Själva fördelningen av medlen sker av AMS centralt. Det görs med utgångspunkt från den arbetsmarknadssituation som råder på orten och andra problem som finns. Jag förutsätter och är också övertygad om att man gör en bra fördelning av medlen. De lokala arbetsförmedlingsnämnderna spelar en oerhört viktig roll. Sambandet mellan kommunalpolitikerna, parterna och arbetsförmedlingens tjänstemän är väldigt viktig och kommer att bli än viktigare när vi nu måste satsa mer åtgärder på just de långtidsarbetslösa.
Fru talman! Också jag har en fråga till näringsministern. I november år 1999 köpte statliga Vattenfall in sig i Hamburgische Electricitäts-Werke, som i sin tur är delägare til fyra kärnkraftverk. Därmed köpte man in mer kärnkraft än vad man har fattat beslut om att lägga ned i Barsebäck. Enligt Vattenfall har man också för avsikt att öka investeringen utomlands. Min fråga till näringsministern är därför vilka synpunkter näringsminister har till det faktum att Vattenfall köper upp kärnkraft utomlands medan regeringen lägger ned kärnkraft i
Fru talman! Får jag börja med att göra konstaterandet att elmarknaden i dag är mycket internationaliserad. Vi har avreglerat elmarknaden för Sveriges del innebärande att vi har en nordisk elmarknad där vi köper och säljer elkraft. Detta har varit mycket "succéfullt" på så sätt att vi i dag har hamnat i en situation att vi använder mindre el, och dessutom är elen billigare än någonsin. Denna internationalisering leder också till att Vattenfall har behov av att köpa elkraft och verksamhet som producerar sådan i andra länder. Ibland händer det också att kärnkraft är med i detta. Det är ett faktum.
Fru talman! Ja, vi har en avreglerad marknad. Det kan jag instämma i, och det ställer jag mig också bakom som någonting positivt. Att Vattenfalls verksamhet anses som "succéfull" kanske har att göra med att man nu köper in kärnkraft, och att det verkar vara en ekonomiskt bra elkraft. Men vi vet också att Vattenfall förhandlar, eller har förhandlat färdigt - det kanske näringsministern kan klargöra här - när det gäller att ta över distributionen av elkraft i Lettland. Produktionen av elkraft i Lettland i form av kärnkraft ska än så länge ligga på Lettland som stat, men Vattenfall kan komma att distribuera denna elkraft som bl.a. kommer från kärnkraftverket Ignalina. Min följdfråga till ministern är: Varför betraktas kärnkraft från Ignalina eller annan kärnkraft utomlands som ekologiskt och ekonomiskt hållbar? Det är ju den inriktningen som man har sagt att Vattenfall ska ha på sin verksamhet. Varför är detta ekonomiskt och ekologiskt uthålligt och bra, men inte Barsebäck?
Fru talman! Får jag först bara säga att när det gäller Vattenfalls och andra bolags verksamhet utomlands så får man följa de regler som råder i dessa länder. Det tror jag att alla respekterar. Vad gäller frågan om Vattenfalls engagemang i de länder som har dåliga kärnkraftverk kan man konstatera att vad vi och Vattenfall gör är att investera i säkerhet. Vattenfall deltar också i en verksamhet som gör att dessa kärnkraftverk blir säkrare - och det tycker jag också är rimligt. På sikt handlar det ju också om att bidra till att man går från kärnkraft till annan förnybar energi.

Fru talman! Javier Solana är oroad över situationen, och han har ställt ett antal krav. Men vid vårt samtal pekade han ändå på att det har skett en del framsteg under den senaste månaden i det internationella samfundet. Solana pekade också på att inom OSSE har det nu blivit möjligt att få fram pengar för att genomföra den del som OSSE ansvarar för, nämligen anordnandet av lokala val, röstlängder m.m. Det var ett framsteg. Hans kallelse, och även Kouchners kallelse, på fler civilpoliser hade också hörsammats i viss utsträckning. Bl.a. har Sverige ökat sin kontingent. På den militära sidan var hans bedömning att det inte behövs mer trupp. Däremot är situationen i Mitrovica besvärlig. Men genom det system man har, där fler - dock inte alla - länder periodvis tillåter truppkontingenter att vara där, menade han att situationen ändå är förhållandevis kontrollerad.

Fru talman! På den militära sidan är det självfallet viktigt att Sverige har förklarat sig berett att avlösa den bataljon som nu finns där. Den avlösningen kommer att äga rum i april. Detta innebär att vi har en väl inriktad militär del i KFOR. Som jag sade har vi på den civila sidan gjort ytterligare insatser. Jag kan inte överblicka om vi i den humanitära eller återuppbyggande delen gör mer eller kan göra mer. På den politiska sidan ter sig hela tiden frågan om Serbiens fortsatta väg framåt som den kanske avgörande. Med en genuin demokratisering i Serbien öppnar sig säkert möjligheter också för Kosovo, ja t.o.m. förbättrade möjligheter för en bättre utveckling i Bosnien-Hercegovina. På den politiska sidan ter sig alltså, enligt de flesta bedömare, den otillfredsställande utvecklingen i Serbien som det stora problemet.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Lejon om en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter. För ett år sedan meddelade regeringen via utrikesministern vid MR-kommissionen i Genève att ett sådant arbete hade initierats. Nu i januari svarade Lena Hjelm-Wallén i en interpellationsdebatt att man avsåg att tillsätta en grupp för att kartlägga det nationella arbetet och föreslå hur det ska förstärkas och utvidgas. Jag förstår att detta faller under Britta Lejons ansvar, och min fråga är: När tillsätts denna grupp, och vilka tidsramar har den?
Fru talman! Ja, det är riktigt som Per Lager säger. Regeringen aviserade i samband med Förintelsekonferensen i januari att den tänker påbörja det åtagande Sverige har gentemot FN att arbeta för mänskliga rättigheter också internt inom landet. Vi har i Regeringskansliet tillsatt en arbetsgrupp mellan samtliga berörda departement. Tjänstemän från departementen arbetar med att bl.a. försöka kartlägga vilka behov och uppdrag som FN egentligen har lagt ut i samband med den här beställningen. Tidsramarna kan jag för närvarande inte beskriva, för vi är enbart i början av processen. Men vi har påbörjat arbetet, och när vi har kommit längre och både har en tidsplan och en bild av hur omfattande arbetet kommer att vara så finns det all anledning för regeringen att återkomma med information om detta.

Fru talman! Jag hade en fråga till statsrådet Lövdén. Det handlar om bostadssituationen för studenter i För tillfället står över 14 000 studenter i kö för att få en studentbostad, och kötiden är i dagsläget över ett år. Man planerar endast 700 nya studentlägenheter. Jag undrar vilka åtgärder som ministern avser att vidta för att stimulera byggandet av studentbostäder i
Fru talman! Som jag sade i mitt svar till Karin Pilsäter tidigare under frågestunden kommer regeringen i vårpropositionen att redovisa ett antal åtgärder för att få bättre fart på studentbostadsbyggandet. Jag ber att få återkomma med de konkreta beskeden den Jag vill än en gång understryka att bostadsförsörjningsansvaret primärt är ett kommunalt ansvar. Kommunerna, som har en tilldelning av högskoleplatser framöver, måste också vara framme i sin planering av byggandet av studentlägenheter. Men regeringen återkommer alltså den 13 april med de konkreta beskeden om vilka insatser vi avser att vidta för att få bättre fart på studentbostadsbyggandet.
Fru talman! Jag har också en fråga till statsrådet Rosengren. Vi har under många år hört och läst om invandrares svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, och det är djupt olyckligt ur många aspekter. Men häromdagen framkom det plötsligt att arbetslösheten inom den somaliska invandrargruppen inte alls är så hög som vi har fått höra under alla år. Därför undrar jag om ministern vet hur det egentligen förhåller sig och om det behövs några ytterligare åtgärder för att invandrare ska ha lättare att komma in på arbetsmarknaden.
Fru talman! Vad vi ser nu är en mycket god utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser hur sysselsättningen mycket snabbt ökar. Det som är mycket glädjande är ökningen vad gäller just invandrare, om jag använder det uttrycket. Det är människor som ofta bor i storstadsområdena Göteborg, Malmö och Stockholm. Där ökar sysselsättningen snabbare än riksgenomsnittet. Det är ett verkligt gott trendbrott. Men jag ska också säga att det sker från en väldigt låg nivå. Bakgrunden till detta är att vi har en väldigt snabb tillväxt. Plötsligt upptäcker man att det här finns mycket duktiga människor som är mycket välutbildade och som nu ges chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det är glädjande.

Fru talman! Vi kommer nu att i den arbetsmarknadspolitiska propositionen redovisa en hel del förslag. Bl.a. kommer vi att redovisa ett förslag som vi har kallat för utvecklingsgaranti. Det tror jag kommer att ha en stor betydelse för de långtidsarbetslösa. Bland de långtidsarbetslösa finns det många invandrare.

Fru talman! Enligt de planer som jag känner till och kan påverka och de diskussioner jag har fört med Vägverket kommer denna väg - det handlar om norra Bohuslän - att vara klar år 2007.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till konsumentminister Lars-Erik Lövdén som gäller konsumentskydd för offentliga tjänster. Fler och fler offentliga tjänster läggs ut på privata operatörer, bl.a. inom kollektivtrafiken. Som resenär är det svårt att veta var och om man kan klaga för att få rätt. Jag har två exempel. Det första är från samtal med ett par som inte kom i väg på sin resa för att de inte visste var de skulle köpa biljetter av Tågkompaniet. Det andra är välkänt för oss i Stockholmsregionen. Det handlar om haveriet med pendeltrafiken. Inom andra områden är det självklart att man kan klaga, och ibland får man också viss kompensation. Men för offentliga tjänster finns det inget konsumentskydd. Många kollektivresenärer vill säkert, som jag, veta om ministern ämnar vidta några åtgärder för att öka konsumentskyddet för offentliga tjänster.
Fru talman! Den konsumentpolitiska utredningen kommer inom kort att lägga fram ett betänkande som har innefattat en översyn av hela konsumentpolitiken. Den ska så småningom leda fram till en proposition som regeringen ska presentera under hösten. Jag räknar med att vi i det sammanhanget även ska kunna ta upp till behandling den fråga som Christina Axelsson tar upp. Det har också en annan dimension. Vad gäller offentliga tjänster, som primärt är ett kommunalt ansvar, måste man som kommunmedborgare kunna ställa krav på sina kommunalpolitiker. Man ska kunna kräva en fullödig och god information, säkerhet när man handlar tjänster och rimlig kompensation om tjänsterna inte utförs. Det finns två aspekter när det gäller offentliga tjänster: dels det formella konsumenträttsliga skyddet, dels den rätt man har som kommunmedborgare att ställa krav på den kommunala huvudmannen när det gäller att inrätta ett rimligt skydd för konsumenterna.
Fru talman! Jag tackar för det. Det är gott och väl att vi utreder. Jag har också glädjande nog tagit del av att EU-kommissionen nu har tagit fram ett femårsprogram för passagerarnas rättigheter inom luftfarten. Man behöver inte åka flyg till Bryssel för att bli varse att passagerare behöver rättigheter. Det räcker med att ta pendeln mellan Kallhäll och Nynäshamn.

Fru talman! Regeringens beslut när det gäller på vilket sätt kommuner ska vara indelade har att följa den indelningslagstiftning som vi har. I den lagen sägs det att det måste finnas synnerliga skäl om regeringen ska fatta beslut om att ändra en kommuns gränser mot den aktuella kommunens vilja. I detta fall - det berör alltså Göteborgs kommun - har kommunen motsatt sig en uppdelning av kommunen. Frågan har utretts av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har i sitt beslut ansett att synnerliga skäl inte finns i detta fall. Vi har i regeringen, när vi noggrant har övervägt för och nackdelar och tagit ställning till den samlade bilden, inte haft anledning att ändra Kammarkollegiets beslut.
Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta med att ställa en fråga till demokratiministern, eftersom hon ofta och kraftfullt argumenterar för en stärkt lokal demokrati och dessutom uttalar som mål att det ska bli 10 000 nya förtroendevalda. Då måste jag fråga om man ökar människors engagemang genom att slå dem på fingrarna på detta sätt.
Fru talman! Mig veterligt har regeringen inte slagit någon på fingrarna i detta ärende. Det finns all anledning att betona vikten av att den lokala demokratin förbättras på många håll i landet, säkert också när det gäller Göteborgs kommun. Vi i regeringen har dock anledning att väga samtliga faktorer i ärendet mot varandra. Med anledning av den sammanvägda bilden har vi inte funnit att det har funnits synnerliga skäl att gå emot Göteborgs kommuns beslut i det här fallet. För regeringens del spelar det naturligtvis roll vad samtliga Göteborgs invånare anser i fallet. Vid den folkomröstning som har ägt rum, där 60 % av invånarna deltog, var det inte någon betydande majoritet för en delning av Göteborgs kommun i de här tre delarna. Det finns mycket annat som kan uttryckas i det här sammanhanget, men den lokala demokratin och hur kommuner sköter sina angelägenheter är självfallet oerhört väsentliga frågor. Men en förbättring åstadkoms inte alltid enbart genom att man delar upp och ändrar gränser. Förbättringar i den lokala demokratin kan åstadkommas på många sätt. Jag anser självfallet att Göteborgs kommun har anledning att lyssna på den kritik som har kommit från de här tre kommundelarna.
Detta fick bli det sista inlägget i dagens frågestund som därmed är avslutad.

Tack!
Fru talman! Vi debatterar i dag fristående skolor, förändringar av deras villkor, valfrihet och mångfald. Låt mig först notera något. Lennart Gustavsson, Vänsterpartiet, presenterade en annan syn på valfrihet än den som Lars Hjertén, Moderaterna, beskrev. Jag kom att tänka på Henry Ford, biltillverkaren. När han tillverkade Fordbilar sade han: Välj vilken färg du vill bara den är svart! Så vill jag sammanfatta Lennart Fru talman! Ansvaret för barnens utveckling vilar i första hand på föräldrarna. Det är därför viktigt att föräldrarna får en chans att ha inflytande över vilka intryck och influenser barnen ska mötas och formas av. Rätten att välja skola är en demokratisk självklarhet i ett pluralistiskt samhälle. Men rätten att välja skola är omöjlig om inte alternativen finns att tillgå. Vi kristdemokrater menar att det just är mångfalden av skolor som ger den enskilde individen möjlighet att välja en utbildning som passar just honom eller henne. Barn är olika och har olika behov. Respekten för varje individs integritet kräver mångfald. Kristdemokraterna anser att friskolor ska vara ett självklart inslag i skolväsendet. Det stimulerar till pedagogisk och organisatorisk förnyelse, ökar flexibiliteten och leder till närsamhällets engagemang i barnens situation. Men, fru talman, låt mig först slå fast att det centrala för varje skola, fristående såväl som offentlig, är undervisningens kvalitet och skolans förmåga att skapa en utvecklande och trygg miljö för eleverna. Sedan de nya reglerna om ett nytt bidragssystem för fristående skolor infördes av den borgerliga regeringen 1992 har utvecklingen gått mycket snabbt. Antalet fristående grundskolor har under ett antal år ökat från 90 till ca 350. De elever som går i sådana skolor är nu uppe i 35 000. Under samma period har de fristående gymnasieskolorna ökat från ca 15 till ca 90. Det är Den slutsats som man kan dra av den kraftiga expansionen är att det finns en efterfrågan på friskolor i samhället. Det är en medborgerlig önskan som vi anser inte får nonchaleras. Ute i landet är det många som vill starta nya friskolor. Många föräldrar vill att deras barn ska få möjlighet att studera i fristående skolor. Även många lärare och pedagoger vill arbeta i fristående skolor. En nyligen gjord undersökning visar att närmare 90 % av lärarna, som har börjat arbeta i fristående skolor, anser att deras inflytande över arbetet har ökat och att arbetsmiljön och arbetssättet har blivit bättre. Samma rapport visar också att tre av fyra lärare anser att deras egna initiativ tas till vara i större eller i något större utsträckning jämfört med hur det var i den kommunala skolan. De anger också i samma undersökning att de är mer nöjda med sina arbetsgivare än de var i den kommunala skolan. Vänsterpartiet, varnade för att friskolereformen skulle medföra att segregationen i skolan skulle öka. Lars Hjertén har åberopat den här undersökningen och refererat den. Jag vill bara lägga till att samhällsanalytikern Jonas Hellman i sin bok Det blommar i Skolsverige visar att så inte blev fallet, dvs. det ökade inte segregationen. I boken redovisar han en undersökning utförd av Demoscop som ger vid handen att det visserligen finns en något högre andel höginkomsttagare och högutbildade bland friskolefamiljerna men att det också finns en högre andel ensamstående föräldrar, invandrare och låginkomsttagare i friskolorna. Fru talman! Kristdemokraterna arbetar för att skolan ska ha högsta möjliga kvalitet och självklart följa de läroplaner som riksdagen har antagit. Jag vill särskilt betona vikten, oavsett skolform, av att den värdegrund som läroplanen föreskriver ska gälla. Jag vill inte spela ut den kommunala skolan mot friskolan. Jag tror att båda skolformerna behövs. Men kristdemokraterna vill stimulera tillkomsten av alternativ till de offentliga systemen. Med fler fristående skolor ökar mångfalden och valmöjligheten. För oss kristdemokrater är det viktigt att arbeta för att valet av skola blir ett reellt alternativ för alla elever. Det ska, enligt vår mening, vara möjligt att välja skola oberoende av föräldrarnas inkomstnivåer, eget handikapp eller andra faktorer som kan påverka möjligheten att välja fritt. Det är ett steg i fel riktning när röster höjs för att man ska göra det svårare att starta fristående skolor. Vi tror också att det är mycket olyckligt om villkoren för den fristående skolan försämras, så att den inte kan fortsätta sin verksamhet. Fru talman! En av de viktigaste förutsättningarna när det gäller att driva en verksamhet är att spelreglerna är rättvisa, lätta att överblicka och långsiktiga. Tyvärr uppfylls inte dessa krav när det gäller de fristående skolorna. Regeringen har vid två tillfällen under förra mandatperioden förändrat regelverket för både tillståndsgivning och bidragssystem. Först sänktes den fastlagda statliga miniminivån från 85 % till 75 % av den genomsnittliga kostnaden per elev i den offentliga skolan. Denna förändring genomfördes med hjälp av Centerpartiet. Därefter genomfördes en mer genomgripande försämring med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Minimibidraget slopades helt, och varje friskola får i fortsättningen förhandla om bidrag med kommunen. Det här kan innebära särskilt stora svårigheter för skolor som har elever från flera olika hemkommuner. Vi ställer oss också kritiska till regeln att en skola måste ha minst 20 elever för att få bidrag. Den regeln slår direkt mot glesbygdsskolor, som får svårt att fortleva. Ytterligare en fråga som behöver lösas är kostnaderna för skolskjutsar i glesbygden för elever som går i fristående skolor. Kristdemokraterna efterlyser ett enklare resursfördelningssystem som gör det lättare att överblicka vilka bidrag som skolorna har rätt till. Fru talman! Enligt kristdemokraternas mening måste skolor som godkänts av Skolverket ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. Regeln om att en fristående skola inte ska förklaras berättigad till bidrag eller mista sitt bidrag om dess verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen skapar utrymme för kommunalt godtycke. Enligt vår mening är den här regeln djupt olycklig. Vi motsatte oss de försämringar i villkoren för de fristående skolorna som genomfördes under förra mandatperioden. Det är vår bestämda uppfattning att de fristående grundskolorna i skollagen måste garanteras en lägsta grundnivå för ersättning och därutöver kompenseras för särskilda åtaganden. Resurstilldelningssystemet måste göras mer enhetligt för såväl fristående grundskolor som fristående gymnasieskolor. Det mest naturliga, enligt vår mening, är att samma ersättning utgår till de fristående gymnasieskolorna som till de offentliga. Vi anser också att reglerna för ekonomisk ersättning måste bli så tydliga att olika tolkningar i kommunerna inte är möjliga. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fyra partier står bakom. För tids vinnande yrkar jag bifall enbart till den del som rör mom. 3.
Fru talman! Jag måste inleda med att kommentera lite grann av Erling Wälivaaras beskrivning av Vänsterpartiets politik. Om Erling Wälivaara betraktar alla kommunala skolor som svarta kan man ju fundera på hur det är ställt med färgseendet. Sedan vill jag ta upp Erling Wälivaaras syn på valfrihet. För att fortsätta på temat bilåkande kan man säga: Låt de starka åka bil, så kan de andra promenera till fots. Jag går sedan över till min fråga. Jag är intresserad av att få veta kristdemokraternas inställning i följande enkla fråga, som borde vara lätt att besvara: Anser kristdemokraterna att huvudmän med stark koppling till scientologerna är lämpade att vara huvudmän för fristående skolor?
Fru talman! Lennart Gustavsson ägnar sig åt en mycket grav och grov misstolkning. Jag anser inte att de kommunala skolorna är några svartskolor. Däremot anser kristdemokraterna det vara oerhört viktigt att föräldrarna och barnen själva ska få välja. Vi tror att föräldrarna är myndiga nog att själva välja. Vi vill inte ha någon statlig överförmyndare som förekommer och har förekommit i vissa stater. Den andra frågan var om kd anser att scientologerna ska få bedriva friskola. Vi ska komma ihåg att den som beviljar tillstånd för att bedriva fristående skolor är Skolverket. Jag har fullt förtroende för Skolverkets förmåga att avgöra vilka som ska få starta och driva friskolor. Är det så att några går utöver de skollagar och bestämmelser som finns i vårt samhälle är jag redo att säga att Skolverket får dra in deras tillstånd - helt klart.

Fru talman! Som jag ser det har de fristående skolorna en stor och betydelsefull roll i vårt skolväsende. Jag tycker att de utgör ett viktigt inslag i den öppenhet och den valfrihet som ska känneteckna det skolväsende som vi har. Rätten att välja skola, såväl mellan kommunala skolor sinsemellan som mellan kommunala och fristående skolor, tycker jag ska vara en självklarhet för den enskilde individen. De fristående skolorna är en del av en stark rörelse i samhället där människor på många olika sätt visar att de vill ta ett större ansvar, ha större möjligheter till egna initiativ och vara mycket mer delaktiga i samhället. Men sedan de nya reglerna kom till under den förra mandatperioden har en hel del problem uppstått för de fristående skolorna. Flera har varit inne på det tidigare. Det har visat sig att kommunerna tolkar reglerna olika. Det har visat sig att skillnaderna mellan kommunerna är stora, både vad gäller principer för tilldelning av bidrag och vad gäller storleken på bidragen. Många kommuner har också visat sig ha otydliga resursfördelningsmodeller. Det tillhör också undantagen att det framgår av besluten utifrån vilka principer de kommunala skolorna tilldelas resurserna. Lokalbidragen är väl det främsta exemplet på att friskolorna inte behandlas som de kommunala skolorna. Många kommuner ersätter friskolorna med faktisk kostnad upp till den kommunala genomsnittskostnaden, medan de kommunala skolorna får ersättning för faktisk lokalkostnad. Det betyder att friskolor och kommunala skolor inte behandlas utifrån samma principer. Utifrån det här tycker jag att det är viktigt att resurstilldelningssystemet måste göras mer enhetligt för de fristående skolorna. Reglerna för ekonomisk ersättning måste bli så tydliga att olika tolkningar i kommunerna inte kan vara möjliga. Vi i Centerpartiet vill också stärka principen om likvärdiga villkor för fristående skolor genom att återinföra den lägsta garanterade ersättningsnivån. Att ha en garanterad nivå står ju inte i strid med principen om att likabehandla fristående och kommunala skolor. Tvärtom ser jag det som en garanti för att inte särbehandlingen ska bli för stor. Det blir en trygghet för de fristående skolorna, en hänsyn till elevernas behov. Vad är det egentligen som gör att framför allt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte kan gå med på det? Vad är det som är fel med mångfald och valmöjlighet? Något som också skulle stärka de fristående skolornas möjligheter är att införa en sista beslutsdag för behandling av ansökan hos Skolverket om godkännande av skolan. Det gör att både de fristående skolorna i sig och kommunen får besked i tid och kan planera inför skolstarten. Fru talman! Att kunna välja skola och att det finns en mångfald av alternativ är viktigt för alla barn. Möjligheten att välja skola är särskilt viktig för barn och ungdomar med funktionshinder. De är helt beroende av att skolan har tillräckligt kunnande, att miljön är trygg och att undervisningen är långsiktig och stabil. Centerpartiet anser att de fristående skolorna liksom de kommunala måste vara förpliktade att erbjuda utbildning på lika villkor för alla elever, även elever som kräver extra ekonomiska resurser, som t.ex. Jag tycker t.o.m. att det är stötande att majoriteten inte har tagit tag i frågan om funktionshindrades möjlighet att välja skola. Man har tidigare lagt fram förslag om att lägga ned ett par rikstäckande skolor för funktionshindrade barn, samtidigt som möjligheterna inte stärks för dem på hemmaplan. Då frågar jag mig: Var finns känslan i de förslagen och besluten, och var finns resonemanget? Något som också förvånar mig är att Vänsterpartiet menar att fristående skolor leder till segregation och icke-demokrati. Det pratade Lennart Gustavsson om. Som jag ser det kommer segregation när människor inte ges något val eller när det bara finns negativa val att göra. Därför ser jag etableringarna av de fristående skolorna och den valfrihet som finns som ett sätt att förbättra och ta ett steg bort från segregationen. Har Vänstern så svårt med valfrihet att t.o.m. segregation och demokrati får komma emellan? Fru talman! Centerpartiet vill satsa stort och lyfta skolan. Alla elever ska ges möjlighet till bra kunskaper. Men för det krävs en bra skola för alla, engagerade lärare och en mångfald inom utbildningen. Jag är övertygad om att mångfald stimulerar till kvalitetshöjningar och till pedagogisk utveckling. Men för att man ska nå den mångfalden och utvecklingen krävs det samma möjligheter för de fristående skolorna som för de kommunala. Det krävs också att eleverna har samma rättigheter, oavsett vad man har för bostadsadress, om man har något funktionshinder eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Utifrån detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och 3.